Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag skall inskränka mig till att ta upp bara den fråga som jag har ställt, nämligen frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Nr 48 Jag vill också ge utrikesministern en eloge. Jag tycker att valet av dag för debatten är perfekt. Det är en dag i både ljus och mörker. Det är, som Eva Hjelmström sade, nu ett år sedan NATO beslöt om den s.k. moderniseringen av de eurostrategiska vapnen, dvs. om upprustning. På det viset är det en mörk dag. Men det är samtidigt en ljus dag, därför att Nordens kvinnor i dag tänder sina facklor och demonstrerar för fred i världen. Det kan hända att många känner uppgivenhet inför den upprustning som pågår. FN proklamerar ett nedrustningsårtionde — men supermakterna upprustar. Våld och konfrontation kännetecknar världen; fred och försoning existerar bara i människors drömmar och önskningar. Vi kvinnor sluter oss samman i dag — inte i uppgivenhet, utan i kamp och i gemensam strävan för nedrustning och fred. Som vi alla känner till händer det väldigt litet på nedrustningsfronten. SALT IlI-avtalet, som undertecknades i fjol, har fortfarande inte ratificerats av den amerikanska senaten. Vi har NATO-beslutet om de nya eurostrategiska vapnen som svar på Sovjets SS 20, dvs. en ytterligare upprustning i ett Europa som redan är rustat mer än nog. Den andra granskningskonferensen — som jag kunde följa på nära håll — granskningskonferensen om NPT fördraget, havererade totalt, och ESK-konferensen i Madrid höll på att gå samma väg. Låt mig i det sammanhanget säga ett stort och varmt tack till utrikesministern personligen och till den svenska delegationen. Ni hade ju ett mycket avgörande inflytande på konferensens möjligheter att över huvud taget fortsätta. Jag tycker också att det agerandet må kunna tjäna som ett föredöme för oss alla i nedrustningsarbetet: att inte ge tappt, utan att söka konstruktiva lösningar även när nästan ingen längre tror att sådana är möjliga. Det mesta som sker på detta område är således mycket negativt. Därtill kommer det faktum att avspänningen förbytts i ett betydligt hårdare och kallare klimat. Skall man försöka finna något positivt är det väl det förhållandet att förberedande kontakter har tagits i Genåve mellan USA och Sovjet angående de eurostrategiska vapnen. I detta läge, när nedrustningsförhandlingarna inte uppnår några resultat och när vapenteknologin utvecklas snabbt, aktualiseras frågan om vad vi kan göra i Sverige och i Norden för att försöka medverka till avspänning och kärnvapennedrustning och för att skydda våra egna territorier från kärnvapenstrategins utveckling. Riksdagen har lagt fast målsättningen för nedrustningen i Europa — ett kärnvapenfritt Europa. Det är en målsättning på lång sikt. Sverige stöder tanken på en kärnvapenfri zon i Norden — den är dock inte fastlagd som någon målsättning av riksdagen. Den måste ändå ses som ett delmål i det stora sammanhanget. Det har emellertid hittills inte från svensk sida tagits fram några mer konkreta handlingslinjer när det gäller en kärnvapenfri zon i Norden. Det är fullt förståeligt, eftersom både Norge och Danmark varit mindre intresserade 61 av denna fråga. Nu synes emellertid en viss omsvängning ha ägt rum. Jag har i interpellationen hänvisat till det uttalande som de nordiska centerpartiledarna gjorde i förra veckan, bl.a. om en kärnvapenfri zon i Norden. På det svarar utrikesministern kanske litet märkligt att han just läst de uttalanden som gjorts från ledande håll inom det norska arbeiderpartiet. Det är klart att de också är viktiga i sammanhanget, men kanske är det litet grand av goddag yxskaft över svaret ändå. Det är väl också att missa litet av poängen med min interpellation. Det var ju det som skedde och sker i Norge som är bakgrunden till min interpellation. På den nordiska centerledarkonferensen i förra veckan, där jag hade förmånen att delta, deltog statsminister Thorbjörn Fälldin, utrikesminister Paavo Väyrynen och stortingsman Johan Jakobsen, dvs. ordförandena i de tre nordiska centerpartierna. Där gjordes följande intressanta uttalande: ”Under droftelsene ble det gitt utrykk for stor uro over den spenning og usikkerhet som preger den internasjonale situasjon. Det var enighet om at detikke er noe alternativ til avspenning, og at man må gke anstrengelsene for å trygge de resultater som er oppnådd. Samtidig må man sgke etter åpninger og muligheter for å fornye og videreföre avspenningsprosessen. Det ble i den forbindelse serlig pekt på de muligheter som ligger i KSSE-oppfolgingsmetet i Madrid. Videre ble det understreket at de politiske motsetningsforhold må dempes gjennom konkrete forslag og tillitskapende tiltak. Arbeidet med nedbygging av kjernefysiske våpen må gis prioritet. Selv om kjernevåpenstatene berer det tyngste ansvaret, har også andre land et ansvar og en oppgave. Det var enighet om å gi fornyet oppmerksomhet til anbefalingene fra FN's nedrustningssesjon i 1978 om nedrustning, herunder spörsmålet om opprettelse av kjernevåpen-frie soner. Det rådde enighet om verdien av å opprettholde stabiliteten i de nordiske områder.” Herr talman! Jag skäms litet, eftersom min norska inte är vad den borde vara. Det är väl dess värre så att det egentligen hade varit lättare att läsa på engelska än på norska. Centerpartierna i Norden vill således erinra om vad FN:s medlemsstater har åtagit sig när det gäller kärnvapenfria zoner genom att vi antagit slutdokumentet från nedrustningssessionen 1978. Som utrikesministern säger har man också i arbeiderpartiet gjort uttalanden på sistone. Bl. a. har man sagt att man ämnar studera olika nedrustningsförslag, inkl. tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Ambassadör Jens Erensen har som bekant i höst fört fram förslag om en kärnvapenfri zon i Norden, både i föredrag och i en bok. Det är en bok som inte förefaller finnas att få i Stockholm. Jag har försökt alla möjligheter: riksdagsbiblioteket, utrikesutskottet, UD, kanslihuset och en mångfald bokhandlare. SIPRI hade ett exemplar som enligt uppgift postades till mig här på riksdagen förra veckan. Dess värre har denna post ännu efter en vecka inte nått mig. Jag hoppas att det inte är symtomatiskt för det svenska intresset för boken. I detta läge anser jag, med hänsyn till det som händer i Norge, att möjligheterna till aktivt målmedvetet handlande när det gäller en kärnva penfri zon är större än tidigare. Nu räcker det inte längre med att Sverige Nr 48 förklarar sig berett att diskutera en kärnvapenfri zon. Nu måste vi handla aktivt och ta initiativ i frågan. Först och främst tycker jag att det är på tiden att man hyfsar språkbruket när det gäller de kärnvapenfria zonerna. Här borde utrikesministern och UD föregå med gott exempel. Det står i svaret: ”Norden utgör i dag de facto en kärnvapenfri zon.” Enligt min mening är det fel att uttrycka det på det viset. Logiken faller ju också sönder och samman när det några rader längre ned står: ”-—- om en kärnvapenfri zon upprättades.” På ett ställe i svaret har vi alltså en zon — på ett annat har vi ingen zon, utan man talar om vad som skulle hända om en zon upprättades. Det faktiska förhållandet är det att Norden — och det känner vi väl till — icke har kärnvapen på sitt territorium i fredstid. Men Norden är ändå inte att betrakta som en kärnvapenfri zon, eftersom på en sådan måste ställas ytterligare krav när det gäller kärnvapenstationering och liknande. Dessutom måste en kärnvapenfri zon vila på ett avtal mellan berörda länder och kärnvapenmakter. Att säga att Norden i dag är en kärnvapenfri zon är ett slags hymlande som jag har litet svårt att acceptera. Jag tror att det förvillar begreppen för alla dem som mer och mer engagerar sig i dessa frågor. Det verkar också som om man med det här språkbruket försöker blanda bort korten, och man tar detta att Norden i dag de facto utgör en kärnvapenfri zon som täckning för påståendet att förhållandena trots allt är ganska bra och att vi alltså från svensk sida kan fortsätta att mumla i skägget. Det är givetvis mängder av frågor som måste diskuteras. Hurdan skall avgränsningen vara för en kärnvapenfri zon i Norden? Här är vi eniga, som jag har uppfattat det, om att den bör omfatta de nordiska länderna och självfallet även Östersjön, som bl.a. förre utrikesministern Hans Blix har uttalat och som även utrikesminister Ullsten säger i svaret här i dag. Kolahalvön räknas ju inte i vanliga fall till Norden och bör inte heller räknas dit i det här sammanhanget. Dessutom har Kolahalvön en speciell betydelse när det gäller den centrala balansen mellan supermakterna, och det är angeläget att vi accepterar det.

Ett avtal — som således skulle ingås mellan de berörda nordiska länderna och de två supermakterna — måste därför även medföra att taktiska kärnvapen och medeldistansrobotar inte får finnas i ett säkerhetsområde omkring zonen. Ett avtal måste ju gynna alla parter som ingår i det. Det måste ligga också i supermakternas intresse att bevara stabiliteten i Norden. 63 Och om de nordiska länderna gör åtaganden när det gäller att ej inneha och att ej stationera kärnvapen på sina områden bör kärnvapenmakterna i gengäld utlova att kärnvapen inte får användas mot mål inom zonen. Följaktligen bör t.ex. de kärnvapen som Sovjet har på Kolahalvön och som är riktade mot mål i Skandinavien dras bort. Vidare måste frågan diskuteras och prövas, om ett avtal om en nordisk kärnvapenfri zon mellan de nordiska länderna och supermakterna skulle innebära någon förändring av den nordiska balansen eller den säkerhetspolitiska situationen över huvud taget i Nordeuropa. Den vapentekniska utvecklingen kan ställa Sverige som neutralt land i en besvärlig situation. Hur förfar vi om t.ex. NATO:s kryssningsrobotar går över svenskt territorium mot mål i Warszawapaktsländerna? Det kan vara svårt att hävda vår neutralitet. Denna utveckling visar också på vikten av en kärnvapenfri zon. Det är naturligtvis stora svårigheter att få till stånd ett avtal. Enda möjligheten är, som jag ser det, att frågan om kärnvapenfri zon i Norden ingår som ett regionalt komplement i SALT och MBFR-förhandlingarna. Då sätts frågan in i sitt totala sammanhang. Dessa förhandlingar berör ju även inskränkning av kärnvapen. Det är ju vad Sverige begär i ett avtal om kärnvapenfri zon och inskränkning av taktiska kärnvapen och medeldistansrobotar. Detta är ett krav som förmodligen endast kan förhandlas fram inom ramen för övriga förhandlingar om inskränkning, dvs. SALT och MBFR. Därför bör zonfrågan tas upp som en regional fråga i anslutning till dessa förhandlingar. Det skulle också möjliggöra för Sverige att komma till tals i de här sammanhangen. Det är också angeläget att denna fråga tas upp inom ramen för en europeisk nedrustningskonferens, eftersom den är en delfråga i det vidare målet om ett kärnvapenfritt Europa. Till sist: Jag tycker nog att utrikesministern är njugg i överkant, när han säger att ett avtal om kärnvapenfri zon inte löser de problem som kärnvapenkapprustningen i Europa medför. Det är det naturligtvis ingen som har sagt eller trott. Men ändå är det ett besynnerligt resonemang att föra. Om ett avtal är en bra sak för Norden, om det innebär stabilitet i norra Europa, om det innebär en faktisk inskränkning av taktiska kärnvapen i vårt närområde, skulle vi då förkasta det därför att det inte löser ”de problem som kärnvapenkapprustningen i Europa medför”, som utrikesministern uttrycker det? Vi som arbetar med nedrustningsfrågorna upplever det precis tvärtom — varje litet steg framåt är betydelsefullt och värdefullt. Och kärnvapenkapprustningen i Europa är ingenting som vi kommer åt annat än med en steg-för-steg-politik. Jag tycker således att det är dags för aktivitet och initiativ i zonfrågan. Alla de berörda länderna måste därvid vara på det klara med det som gäller för alla förhandlingar och avtal — att det är fråga om ett ömsesidigt givande och tagande. Härvidlag kan självfallet kärnvapenmakterna inte sitta i orubbat bo. De borde kunna inse att man ibland kan vinna på en inskränkning av sin egen militära verksamhet. Det är mycket värt både för kärnvapenmakterna Nr 48 och för de nordiska länderna om Norden kan bli en kärnvapenfri zon med allt Ö Fr Fredagen den vad det innebär av lugn och stabilitet i denna del av världen.

Herr talman! För oss socialdemokrater framstår ett kärnvapenfritt Europa som ett av de allra viktigaste nedrustningsmål som vi kan ställa upp inom överskådlig tid. Vi har drivit denna fråga i partimotioner. Olof Palme har nyligen tagit upp frågan i en rad nedrustningstal i USA. Och glädjande nog har regeringen tagit upp vår motion. Det finns ju enighet om den i riksdagen, och frågan drivs från regeringens sida i Madrid. Varför är Europa nu så strategiskt viktigt? Är det inte orealistiskt att driva frågan om ett kärnvapenfritt Europa? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det i dag mellan Europas stater råder en låg spänning. Om vi bortser från supermakterna, finner vi att det mellan de andra europeiska staterna i dag inte finns några krigsrisker — annat än mycket marginellt, möjligen någonstans vid Medelhavet. Ändå är Europa den del av världen som kanske är mest nedlusad, eller uppladdad, med kärnvapen — trots den låga spänningen mellan staterna. Det reflekterar naturligtvis att det är supermaktskonflikten som ligger över Europa och åstadkommer den extrema upprustningen i ett område där det i och för sig råder låg spänning mellan staterna. Men det gör det också möjligt, menar vi, att nedrusta kärnvapen i Europa utan att vare sig Warszawapaktens eller NATO: s legitima säkerhetsintressen rubbas. Även i fråga om andra styrkor är förhållandena sådana att en nedrustning av kärnvapen kan ske i Europa utan att det finns skäl för en jämviktsrubbning, som i sin tur skulle omöjliggöra en sådan nedrustning. Jag tror att det är viktigt att tänka på att man ingen annanstans i världen accepterar en massiv kärnvapenuppbyggnad i befolkade områden. I USA finns kärnvapen framför allt på prärien och i öknarna, i Sovjetunionen i stora skogsområden. Det är bara i Centraleuropa som kärnvapen verkligen finns i områden som är bland de mest tättbefolkade på jorden. Det har sagts i den amerikanska debatten, när man nu vill införa det s.k. MX-systemet i Nevada och Utah: Skulle USA:s folk någonsin acceptera att det systemet byggdes upp i närheten av Boston, New York eller Philadelphia? Men det är precis vad man kräver av västeuropéerna. Skall en kärnvapennedrustning i Europa kunna ske måste man självfallet gå fram steg för steg och på ett sätt som är realistiskt möjligt. Där kommer då frågan om Norden in — ett område där det i dag inte finns några kärnvapen. Sverige har tidigare varit positivt inställt till tanken på kärnvapenfria zoner och har deklarerat det många gånger. Finland har Kekkonenplanen. Men ett problem har varit att de andra nordiska länderna inte varit beredda att gå in i diskussionen. Det har nu skett någonting mycket viktigt i Norge under den allra senaste tiden. Gunnel Jonäng har uppenbarligen svårt att få texter från Norge — det har jag förstått av hennes inlägg. Det går bra att låna den där boken av mig. Den finns på mitt rum. 65 Gunnel Jonängs citat var inte hämtat från den just nu aktuella norska debatten, men vi kanske bör återge något av den. Den norske försvarsministern Thorvald Stoltenberg har nyligen i stortinget sagt följande: Norge vill arbeta för en atomvapenfri zon i det nordiska området som en del av arbetet för atomfria zoner i ett större europeiskt sammanhang. Vi söker nya vägar. I arbetet för att bidra till rustningskontroll och nedrustning är det viktigt att utvecklingen inte stannar upp därför att vi saknar idéer och förslag till hur vi skall uppnå en ökad säkerhet. Men vi når icke vårt mål — ”det tjener ikke hensikten” — genom att nu gå ut med några detaljerade förslag. Det skulle bara avskärma oss från förhandlingsmöjligheter. Jag tror att det sistnämnda är väldigt viktigt. Det är alltså den norska regeringen, det norska arbeiderpartiet och stortinget som går ut och deklarerar att Norge är för en kärnvapenfri zon i Norden, sett i ett större europeiskt sammanhang. Det är en ny situation, och i den nya situationen måste det vara viktigt att den svenska regeringen, som tidigare varit positivt inställd till tanken på kärnvapenfria zoner, nu tar initiativ. Detta saknar jag i utrikesministerns svar. I svaret finns ingen viljeyttring att nu söka finna en minsta gemensam nämnare för de nordiska länderna, så att man kan söka sig fram till något slags arrangemang. Men jag vill varna för den uppläggning som Gunnel Jonäng talade om i sitt anförande, att man i dag skulle spika fast att en atomvapenfri zon skall se ut så och så, att den skall inbegripa Östersjön och de och de områdena. Självfallet måste Kolahalvön diskuteras liksom också Östersjön. Men det vore fel, tror jag, att nu från svensk sida låsa fast sig vid specifika krav och säga att detta är för oss nödvändigt för diskussionerna om en atomvapenfri zon. Jag tror att det vore bättre att ha en öppnare inställning — en sådan som den som reflekteras i Thorvald Stoltenbergs anförande, där han snarast frågar: Finns det en gemensam nämnare? Det är den processen som nu bör sättas i gång. Man bör aktivt söka uppslag för att se om det i de nordiska länderna finns en gemensam grund för förhandlingar. Man kan gå fram på olika vägar. Alva Myrdal har talat om fredlysning, en unilateral handling land för land. Det finns olika möjligheter att bygga upp en kärnvapenfri zon. Men framför allt skall man inte bygga upp förslagen så att man — som det sägs i det norska uttalandet — låser förhandlingsmöjligheter. Det är alltså viktigt att Sverige, som har en bakgrund av nedrustningsaktivitet och driver frågan om nedrustning vid den europeiska säkerhetskonferensen i Madrid, söker få fram besked från de andra nordiska länderna, om det finns en minsta gemensam nämnare som visar en väg där vi kan gå vidare. Till den punkten hoppas jag utrikesministern återkommer i sitt nästa inlägg.

Herr talman! Låt mig också ta till orda i den här debatten. Jag skulle vilja instämma i en hel del av det som Anita Gradin har sagt om den folkliga förankringen av nedrustningsarbetet. Vi vet att Sverige har satsat starkt på det internationella nedrustningsarbetet och att Sverige också har ett starkt anseende och en tradition i de internationella nedrustningsförhandlingarna. Insatserna i det internationella nedrustningsarbetet har alltid skett med en bred uppslutning i riksdagen, men tyvärr har det stora levande engagemanget utanför riksdagen och regeringen under många år saknats. Det har saknats som påtryckningsmedel, och det gäller inte enbart i Sverige. Först det senaste året har fredsorganisationerna i alla länder i världen vaknat och börjat agera inför det alltmer överskuggande upprustningshotet. Om utrikesminister Ola Ullsten på ESK-konferensen i Madrid får uppslutning kring frågan om Europakonferensen är det en framgång för nedrustningsarbetet, men det är en lika viktig bit att arbetet för den folkliga förankringen förstärks. Utan det levande och breda demokratiska inflytandet är nedrustningsarbetet i dagsläget mindre effektivt. Det visade sig inte minst på granskningskonferensen rörande icke-spridningsavtalet i Geneve i augusti i år och vid FN:s extrasession i augusti-september, där inga förhandlingsresultat uppnåddes. Herr talman! En världsopinion stoppade kriget i Vietnam. Nu är det viktigt attsamma världsopinion med kanske ännu bredare förankring arbetar för att få stopp på rustningsvansinnet. I kväll är det en stor demonstration här i Stockholm som organisationen Kvinnor för fred arrangerar. Det är viktigt att det sker en bred uppslutning kring den demonstrationen. Men, herr talman, jag önskar att det också fanns en organisation som hette Män för fred, för fredssaken är inte huvudsakligen en kvinnofråga. Tvärtom är det i allra högsta grad angeläget att männen, som är beslutsfattande i de här frågorna, engageras i nedrustningsarbetet.

Herr talman! Den här debatten är som de allra flesta utrikespolitiska debatter i Sveriges riksdag en diskussion i stor enighet. Vi är eniga om att kapprustningen måste stoppas, därför att den innebär ett enormt resursslöseri i en tid då flera människor än någonsin tidigare i jordens historia lider brist på resurser för att överleva. Det satsas ungefär 500 miljarder USA-dollar på kapprustningen, bara tjugondedelen så mycket på att rädda människor undan svält genom utvecklingsansträngningar. Det är också alldeles uppenbart att den kapprustning som pågår på intet sätt fyller det syfte som den sägs ha, nämligen att öka säkerheten hos dem som står för rustningen. Tvärtom innebär ju den skärpning av terrorbalansen som hela tiden pågår och den ökning av rustningarna som sker på ömse sidor att risken för att kärnvapen kommer till användning ökar. Det finns inga militärpolitiska eller militärstrategiskt rimliga skäl för den enorma upprust ning som pågår. Det gäller inte minst Europa — som många har påpekat. Vi Nr 48 har i dag dess bättre — vi får här göra en reservation för vad som händer i Östeuropa just nu — mer avspända förhållanden mellan de europeiska staterna än på länge. Samtidigt har vi större vapenarsenaler i Europa än någonsin tidigare. Bara de kärnvapen som finns på vår kontinent är av sådan omfattning att de skulle kunna förgöra inte bara Europa utan hela jorden många gånger om. De motsvarar i sprängstyrka och farlighet mer än vad som över huvud taget har använts i moderna krig genom historien. Det är riktigt som Mats Hellström säger att man nog inte skulle acceptera en motsvarande rustningszon om den vore belägen i Förenta staterna. Jag vill inte göra för mycket av filosofin om att Europa har blivit ett slags kärnvapenexercisfält för stormakterna, men någonting ligger i tanken. I varje fall är det inte spänningarna mellan de europeiska staterna som motiverar den stora kärnvapenupprustning som pågår. Vi är vidare eniga om att vi bör ta upp frågan om kärnvapenrustningarna i Europai en europeisk nedrustningskonferens och att en sådan konferens bör äga rum. När Mats Hellström och andra, även Gunnel Jonäng, efterlyser initiativ från den svenska regeringens sida — ”det räcker inte med att bara prata längre”, säger man — tycker jag att förslaget om en europeisk nedrustningskonferens, som såvitt jag förstår har stöd i riksdagen från alla partier, är ett bra exempel på ett nytt sådant initiativ från den svenska regeringen. Vidare kan också, herr talman, konstateras att det finns en bred enighet om viljan att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Norden. Vad vi diskuterar är inte önskvärdheten av en sådan utan på vilket sätt den skulle kunna komma till stånd. För egen del tror jag inte att det är ett rimligt sätt att begränsa en sådan zon till Finland och Sverige — det skulle nog i hög grad tas som en ursäkt, om en sådan begränsad zon skulle komma till stånd, för att man inte skulle vidga området med hänsyn till de garantier som en kärnvapenfri zon måste innehålla. När man uttalar sig för en kärnvapenfri zon är det nog nödvändigt att över huvud taget fortsätta den traditionella svenska politiken på detta område, som innebär att man sedan man har sagt att man är för en sådan zon måste ställa vissa krav på hur den skall komma till och vilken geografisk omfattning den skall ha. Det är väl också uppenbart att en förutsättning för en kärnvapenfri zon i Norden är att det finns ett intresse från alla länder som berörs av området — och dit hör rimligen alla Östersjöländer — att praktiskt delta i sådana förhandlingar. Hela idén om kärnvapenfria zoner bygger på tanken att kärnvapenmakterna är beredda att göra åtaganden om att inte använda kärnvapen i de områden som förklaras som kärnvapenfria zoner, ett slags negativa garantier. Man kan naturligtvis hysa tvivel om vad sådana garantier faktiskt skulle vara värda, om supermakterna eller andra stormakter ansåg att det låg i deras säkerhetsintresse att använda kärnvapen. Men t. v. vet vi att redan tanken att ikläda sig sådana garantier stöter på motstånd i de internationella förhandlingar där den här frågan diskuteras. 69 Jag vill f. ö. till Gunnel Jonäng säga att jag är fullt på det klara med skillnaden mellan det faktum att de nordiska staterna inte har kärnvapen och att det inte föreligger en kärnvapenfri zon i Norden. Av vad jag redan sagt framgår att upprättandet av en sådan zon förutsätter medverkan inte bara av de länder som ingår i zonen utan i första hand av de länder som skulle kunna hota staterna inom denna zon med kärnvapen, dvs. stormakterna. Och något sådant intresse har ännu inte märkts. Jag tror att Gunnel Jonäng också pekade på de enorma svårigheter som finns när det gäller att åstadkomma en kärnvapenfri zon, när hon själv som ett villkor för detta ställer att Sovjetunionen skulle ta bort sina kärnvapen från Kolahalvön, där man som bekant har Murmanskbasen med kärnvapenubåtar. Jag tror att det ligger långt borta i utopiernas värld att få Sovjetunionen att gå med på sådana villkor. Framför allt Eva Hjelmström — eller kanske dess bättre bara Eva Hjelmström — berörde tanken på en ensidig svensk nedrustning. Det finns en bred enighet i riksdagen om att en sådan inte skulle tjäna något rimligt syfte. Det skulle först och främst innebära att tilltron till den svenska neutralitetspolitiken allvarligt försvagades. Det skulle inte vara ett säkerhetsintresse för Europa. Det skulle innebära att den nordiska stabiliteten — som ibland kallas den nordiska balansen — också försvagades. Den förutsätter nämligen att man har tilltro till Sveriges förmåga att skydda sin neutralitet. Till sist, herr talman, finns det givetvis risker för tekniska misstag inom dataområdet när det gäller försvaret och de sofistikerade vapen som vi nu talar om. Sverige har också i olika internationella sammanhang aktualiserat riskerna av att detta skulle kunna bli de utlösande faktorerna för ett kärnvapenkrig. Dess värre måste man nog konstatera att de politiska riskerna är ännu större. Det var inga tekniska misstag som ledde fram till den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Det hot som Polen nu upplever beror heller inte på några datatekniska komplikationer.

Herr talman! Mitt tidigare inlägg var långt, och jag skall nu begränsa mig så mycket som möjligt — jag skall också resa i väg för att demonstrera och tala i Norrköping. Jag vill först bara notera den enighet som råder mellan olika partier. Detta är tack och lov oftast fallet när det gäller utrikespolitiska frågor i alla deras olika variationer. När det gäller hänvisningen till gjorda uttalanden noterar jag att Mats Hellström uppenbarligen inte är intresserad av att de nordiska centerledarna har gjort uttalanden angående kärnvapenfria zoner. Jag tycker faktiskt att dessa uttalanden är värdefulla i sammanhanget. Det är ju ändå så att centern sitter med i regeringarna både i Sverige och i Finland. Sedan finns det väl ändå ingen anledning att kritisera mig för att jag hänvisade till Norges arbeiderparti i stället för till den norska regeringen. Det är ändå faktiskt så att det är arbeiderpartiet som regerar i Norge. Mats Hellström vill varna för mitt sätt att låsa fast uppfattningar i förväg. Jag måste säga att det också är en missuppfattning. Jag talade hela tiden om vikten av förhandlingar, om vikten av givande och tagande, och det måste självfallet gälla alla. Det är så det måste gå till, men vi måste också ha en utgångspunkt för vårt agerande.

Sverige har som ett alliansfritt land ett särskilt ansvar och måste nu öka sina insatser för att en kärnvapenfri zon skall komma till stånd. Kekkonenplanen utgör en utmärkt grund för de diskussioner och förhandlingar som måste föregå zonens upprättande. Initiativet till en kärnvapenfri zon måste komma från de nordiska staterna. Självklart måste kärnvapenstaterna godkänna planen. Åtskillnad bör göras mellan taktiska kärnvapen å den ena sidan och strategiska kärnvapen å den andra sidan. Målet måste vara att kärnvapenstaterna förbinder sig att inte stationera taktiska kärnvapen riktade mot det område som ingår i den kärnvapenfria zonen, och att man avvecklar befintliga sådana. De strategiska kärnvapnen regleras sedan genom bilaterala förhandlingar mellan stormakterna. Som ett steg på vägen bör Alva Myrdals initiativ i Dagens Nyheter den 12 december övervägas. Det innebär att Sverige och Finland tar första steget mot upprättandet av en kärnvapenfri zon. Vi ser skapandet av en kärnvapenfri zon som ett steg för att underlätta avspänningsprocessen i dess helhet. Stormakternas kärnvapenrustningar i Europa utgör i dag det främsta hotet mot civilisationens överlevnad. De senaste årens svårigheter att nå framsteg i avspänningspolitiken motiverar att alliansfria stater, som Sverige, i en politiskt stabil del av världen tar nya initiativ. Mänsklighetens överlevnad är i dag hotad, och det ökar behovet av samtal och förhandlingar om avspänning och nedrustning. Förhandlingar om en kärnvapenfri zon i de nordiska länderna är ett steg i rätt riktning.” Jag gör ingen personlig kommentar till denna skrivelse, som jag alldeles nyss fick i min hand, men jag tyckte det kunde vara intressant att framföra den. Mot bakgrunden av den enighet som råder här när det gäller målsättningen vill jag än en gång tacka utrikesministern för svaret på interpellationen. Det finns ingen anledning för mig att här gå in i närkamp. Möjligen skulle jag kanske vilja tillråda utrikesministern att göra som det står i julevangeliet, som vi snart skall läsa, att gömma och begrunda detta som har sagts i sitt hjärta.

Herr talman! Det är helt riktigt, Ola Ullsten, att det bara är jag i den här debatten som har tagit upp de svenska rustningskostnaderna, men jag tycker det är rimligt och riktigt att göra det. Ola Ullsten fördömer med patos andras rustningar, men då måste man också se till den egna situationen. Jag tycker att man där bör vara konsekvent. Jag fick inte ordentligt svar på den förra frågan, om på vilket sätt vår alliansfrihet skulle skadas eller hotas om vi började nedrusta nu. Jag skulle i det sammanhanget vilja läsa upp vad de bäggre fredsforskarna Wilhelm Agrell och Håkan Winberg säger i sin bok om säkerhet och nedrustning. De framhåller följande i slutkapitlet: ”Det är närmast farsartat när svenska statsråd på fullt allvar säger att det inte finns någon motsättning mellan vår aktiva internationella nedrustningspolitik och vår växande export av vapen och tillverkningslicenser, liksom vårt växande internationella samarbete på det rustningsindustriella området. En ny svensk nedrustningspolitik måste präglas av konsekvens på denna punkt, våra nedrustningssträvanden är på sikt meningslösa om vi själva agerar på ett sätt som vi anser vara förkastligt för andra.” Sedan kommer de med en rad förslag hur man skall gå till väga. Jag rekommenderar Ola Ullsten att läsa den boken. Så några ord om den kärnvapenfria zonen. Gunnel Jonäng förklarar sig mycket nöjd med Ola Ullstens senaste svar. Tyvärr är jag inte lika nöjd. Jag tyckte att han krånglade till det. Visst förklarade sig utrikesministern vara för en zon, men alla de förbehåll som gjordes för att man över huvud taget skulle komma fram till någonting gjorde att det framstod som näst intill omöjligt. Om jag uppfattade Ola Ullsten rätt uttryckte han heller inte någon vilja att ta initiativ från svensk sida i den här frågan. Herr talman! Det finns, som flera andra talare framhållit här, en mycket bred opinion runt om i Norden för att man skall skapa en kärnvapenfri zon. Jag tycker att Ola Ullsten bör ta fasta på den nu, och snabbt agera. När det gäller att mobilisera folkrörelserna för fredsforskning är jag helt överens med de tidigare talarna. Det är ju bra att också andra partier uppenbarligen sluter upp bakom de krav som ställs från socialdemokratiskt håll och från vänsterpartiet kommunisterna att man skall anslå medel för att verkligen skapa en bred opinion också i Sverige.

Herr talman! Utrikesministern sade någonting om att regeringen hade visat sina strävanden genom att driva frågan om nedrustningen på säkerhetskonferensen i Madrid. Jag kan instämma i mycket av Ola Ullstens analys av den europeiska situationen, och jag har inte heller någon kritik av hur man agerar när det gäller den europeiska nedrustningskonferensen. Tvärtom vore det intressant att höra vilka möjligheter man ser att nå framgång med det svenska initiativet i Madrid. Men jag tror att det är viktigt att också se på de nordiska frågorna, t.ex., som det sagts i den norska debatten, en atomvapenfri zon i Norden som en del i arbetet för atomvapenfria zoner i ett större europeiskt sammanhang. Jag tror att vi utöver vad som sker i Madrid också måste diskutera det nordiska. Vi har en utmärkt möjlighet att göra det efter den omsvängning som skett i Norge, där arbeiderpartiet helt gått in för atomvapenfria zoner och där centerledaren gjort ett uttalande, som visserligen inte är i direkt anslutning men som ändå närmar sig frågan. Det är ju bra. Jag skulle också vilja ta upp en annan aspekt på varför det nu är viktigt att agera nordiskt. De nordiska länderna har ju i kanske ovanligt hög grad en gemensam kultur, och det förekommer ett stort ekonomiskt samarbete. Vi talar om den nordiska stabiliteten. Ändå har de fem nordiska länderna valt mycket olika säkerhetspolitiska lösningar. Island har sin speciella lösning. Norge och Danmark är de enda som har ungefär samma lösning. Sverige har sin neutralitet, och Finland har sin, definierad på ett annat sätt. Är det inte snarast egendomligt att länder som i övrigt har så likartade villkor, av omständigheternas makt har valt så olika säkerhetspolitiska lösningar? Detta borde snarast vara en varningssignal för oss. Vi har i Norden upplevt en lågspänningsperiod. Men det faktum att vi trots allt har så skiljaktiga lösningar på det säkerhetspolitiska området när vi annars är så relativt överens borde vara en varningssignal. Norden kanske inte i all framtid kommer att förbli ett lågspänningsområde. Och om en konflikt uppstår, kan spänningen öka snabbt i Norden. Det finns en rad utvecklingstendenser under de senaste åren som, under sämre omständigheter, skulle kunna leda till en ökad spänning i Norden. Murmansk ligger vid Rysslands enda utlopp i fritt hav. Nordsjön kommer i framtiden att få stor ekonomisk betydelse på grund av oljefyndigheterna. Vi har också kryssningsrobotarna, som är ett hot på ett nytt sätt. Det finns även andra element i den nordiska utvecklingen som snarare drar de nordiska länderna från varandra än till varandra, vilket också framhålls i den norska bok som här har citerats. Just på grund av att vi har så skiljaktiga lösningar på det säkerhetspolitiska området och kan se tendenser till centrifugala krafter på detta område i Norden, borde det nu vara viktigt att söka finna den minsta gemensamma nämnaren för de nordiska länderna. Sverige skulle kunna ta initiativ för att se vilka vägar som är framkomliga för att skapa någon form av atomvapenfri zon. Men vi skall naturligtvis vara mycket försiktiga med att från början tala om hur den skall se ut. Ola Ullsten var kanske litet väl pessimistisk, när han enbart målade upp de svårigheter som är förknippade med att skapa en sådan atomvapenfri zon. I en artikel i Tiden i början av året har Alva Myrdal gjort en jämförelse med det arbete som på 1960-talet påbörjades, i hög grad av henne, för att få fram internationella förbud mot inhumana vapen. Hon understryker hur det förhandlingsarbete som hon och framför allt Hans Blix har lagt ner nu — visserligen efter lång tid — har lett till utmärkta resultat. Det har varit fråga om en stegvis förhandlingsteknik, som enligt Alva Myrdal mycket väl skulle kunna användas också i det sammanhang som vi nu diskuterar. Nordiska uppslag till olika typer av zoner i Norden bör kunna ses som ett led i någonting som längre fram skulle kunna leda till en form av kärnvapennedrustning i Europa som helhet. Jag tror att denna arbetsteknik, som framgångsrikt har tillämpats under flera olika svenska regeringar, mycket väl skulle kunna tillämpas också när det gäller att finna gemensamma nämnare för de nordiska ländernas säkerhet.
Herr talman! Eva Hjelmström undrade varför en ensidig svensk nedrustning skulle vara problematisk för vår alliansfrihet. Det är helt enkelt på det viset att vår alliansfrihet är en förutsättning för vår neutralitet. Och en förutsättning för vår neutralitet är att det finns en tilltro till det svenska försvaret. Om vi skulle avskaffa det svenska försvaret, skulle denna tilltro försvinna. Mer komplicerat än så är det inte. När det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden hoppas jag att det inte, på grund av att vi har pekat på svårigheterna, har verkat som om den svenska regeringens intresse för en sådan zon är obefintligt eller mycket svagt. Men en fundamental politisk svårighet är att det i första hand egentligen inte kommer an på de nordiska ländernas vilja att åstadkomma en sådan zon. De nordiska länderna är redan länder utan egna kärnvapen. Jag har också svårt att tro att något av de nordiska länderna har någon annan mening än Sverige när det gäller värdet av att — om det vore möjligt — skapa garantier mot kärnvapenanfall mot våra territorier. Det avgörande för om ett sådant garantisystem, som en kärnvapenfri zon förutsätter, skall kunna komma till stånd är att de stater som har kärnvapen är beredda att ge sådana garantier. Hittills har vi inte sett några tecken på att de är det. Jag tar gärna fasta på det Mats Hellström säger om behovet av att arbeta nordiskt. Det gör vi i praktiskt taget alla andra internationella frågor, och det här är en internationellt säkerhetspolitiskt viktig fråga för de inblandade staterna. Och även om olikheten i säkerhetspolitisk orientering naturligtvis medför vissa svårigheter när det gäller att samordna agerandet på det militärpolitiska området, så kan man säga att just olikheten också innebär möjligheter. På sitt paradoxala vis är det ju de olika säkerhetspolitiska bindningarna i Norden som tillsammans skapar det vi brukar kalla den nordiska balansen och därmed en relativ stabilitet i vår del av Europa. Vi har all anledning att slå vakt om den, och vi har all anledning att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna även på detta område. Vad sedan gäller Madridkonferensen, kan jag för dagen inte svara mer på Mats Hellströms fråga om hur det kommer att gå där än att säga att vi om några dagar skall precisera det svenska förslaget. Vi kommer vid den tidpunkten att veta hur Warszawapaktsländernas förslag ser ut och hur västsidans förslag ser ut. Vår förhoppning är att den svenska lösningen skall kunna innehålla komponenter som kan vara acceptabla för båda sidor och möjligen bana vägen för en kompromisslösning. Jag vill dock gärna understryka att vi på inget sätt tänker avrusta våra strävanden i det här avseendet, men realismen bjuder oss att ha en ganska försiktigt optimistisk hållning till möjligheterna att lyckas i det internationella klimat som nu har skapats. Men vi kommer att lansera förslaget. Vi kommer att få stöd för de grundläggande tankarna, såvitt jag förstår från de neutrala och icke alliansbundna staternas sida. Och vi har förutom nedrustningsargumentet på vår sida också argumentet att Madridkonferensen, om den inte skulle leda till resultat på det här området, riskerar att sluta i totaltomhet. Och jag tror att uteblivandet av konkreta beslut i Madrid kan få mycket allvarliga konsekvenser för hela den europeiska säkerhetstanken, som den uttrycks i slutdokumenten från Helsingforskonferensen.
Herr talman! Helt kort: Jag har inte pläderat för ett totalt avskaffande av försvaret, vilket man kunde få intryck av i Ola Ullstens senaste inlägg. Jag har pläderat för nedrustning av det militära försvaret och en omfördelning till ekonomiskt försvar och civilförsvar, för att — och det är inte minst viktigt — minska sårbarheten i det svenska samhället. För att återgå till den nordiska zonen, så tycker jag att Ola Ullsten är alltför pessimistisk vad gäller möjligheterna att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Jag tycker inte att de argument han förde fram för att det skulle vara omöjligt och orealistiskt är särskilt övertygande. Tvärtom — jag hyser gott hopp om att vi genom en bred opinion skall kunna tvinga fram ett sådant ställningstagande i de nordiska länderna och också få till stånd en överenskommelse med de berörda kärnvapenmakterna. Jag kan enbart beklaga att det uppenbarligen ännu inte kommer att tas något kraftfullt initiativ från den svenska regeringens sida i den här frågan. Men jag förutsätter att tiden arbetar för fredsfrågan och att vi så småningom kommer därhän att vi får denna zon.

Herr talman! Björn Molin har frågat följande: Hur bedömer utrikesministern möjligheterna att efter FN:s extra session i höst gå vidare i arbetet 1. att finna en global överenskommelse mellan industriländer och u-länder, 2. att förverkliga målsättningen om massiva resursöverföringar till uländerna och 3. att påverka detta arbete i positiv riktning genom ytterligare initiativ från svensk sida? I motiveringarna till sina frågor har Björn Molin tecknat en ganska dyster bild av felslagna förhoppningar och misslyckade förhandlingar. På det hela taget kan jag instämma i denna bakgrundsteckning. Visserligen har det internationella utvecklingssamarbetet gjort en del framsteg och visserligen lyckades årets FN-församling nå enighet om en internationell utvecklingsstrategi. Det saknas inte heller exempel på enskilda länder som under 1970-talet fullföljt en ambitiös biståndspolitik. Men huvudintrycket av 1970-talets utveckling när det gäller samarbete mellan olika nationer på utvecklingsområdet är ändå mycket dystert. Trots deklarationer och åtaganden har det totala biståndsflödet minskat. Flera stora industriländer har gjort kraftiga nedskärningar i sina biståndsanslag som ett led i den ekonomiska åtstramningen. Samtidigt vet vi att i-ländernas ekonomiska problem i oljekrisernas spår bleknar i jämförelse med situationen i de oljeimporterande u-länderna. Vi vet också att 800 miljoner människor i dag lider brist på det allra nödvändigaste: rent vatten, mat och bostäder. Trots denna mörka bild av det internationella utvecklingssamarbetet saknas det inte positiva drag. Det har under 1970-talet ägt rum en snabb ekonomisk utveckling i u-världen som helhet. Takten i den utvecklingen överträffar t.o.m. 1960-talets. Under 1970-talet har tillväxten i u-länderna för första gången legat högre än i i-länderna. Den snabba tillväxten i u-världen har emellertid inte varit jämnt fördelad. U-länderna är inte någon homogen grupp. Där finns de rika, men likväl underutvecklade oljeproducerande länderna. Där finns en växande grupp u-länder med snabb industrialisering som gör sig gällande på världsmarknadeni allt högre grad. Där finns också en grupp u-länder som är mycket fattiga och där tillväxten har varit låg. Tyvärr tvingas man konstatera att 1970-talets relativt positiva utveckling i u-länderna kommit till stånd trots otillräckliga insatser från de västliga industriländerna. Östländerna påtar sig traditionellt inget som helst ansvar för de fattiga ländernas ekonomiska och sociala situation. U-länderna har därför i högsta grad varit hänvisade till sina egna ansträngningar. Deras behov av kapital har huvudsakligen tillgodosetts genom upplåning på den kommersiella kapitalmarknaden. Deras skuldbörda är i dag alarmerande stor. Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen i u-länderna utgjort ett av de mer expansiva inslagen i en i övrigt sviktande världsekonomi. U-länderna som grupp svarar numera för en viktig del av den totala efterfrågan i världsekonomin. Den stimulans som efterfrågan från u-länderna utgjort i t.ex. Västeuropa rör sig om tiotusentals arbetstillfällen. Ett ömsesidigt beroende har alltså växt fram mellan ioch u-länder. U-länderna är beroende av i-länderna för sin överlevnad. I-länderna är beroende av u-länderna för att få avsättning för en del av sin produktion. I u-länderna finns de väldiga behoven. I oljeländerna finns mer pengar än man förmår använda. Överskottet uppgår i år till 120 miljarder US-dollar. I industriländerna finns ledig produktionskapacitet och utbildad arbetskraft som går arbetslös. Dessa tre förhållanden utgör var för sig väldiga och svårlösta problem men också stora möjligheter. Om u-länderna får tillgång till oljepengar kan de därmed köpa de varor och satsa på de projekt de behöver. Det handlar om energisatsningar, om bevattningsanläggningar, om utbildning, om bostads byggande osv. För att klara dessa investeringar behövs den industrialiserade världens kunnande och lediga produktionskapacitet. Utnyttjandet av denna kapacitet måste dock förenas med åtgärder för att undvika att inflationen i de olika länderna förvärras. De investeringar som görs i u-länderna bidrar till dessa länders sociala och ekonomiska utveckling. Till vår moraliskt motiverade strävan efter rättvisa och utjämning kan alltså också läggas en dimension av gemensam nytta. Det är mot den bakgrunden man måste se strävandena att få i gång globala förhandlingar om relationerna mellan de industrialiserade länderna och utvecklingsländerna med konkreta åtaganden av alla deltagande parter. Hittills har sådana förhandlingar ofta lett till att u-länderna lagt fram maximikrav, som utgör summan av alla enskilda u-länders krav, medan i-länderna motsatt sig förändringar. Östländerna har i regel inte deltagit aktivt. I ett försök att bryta denna låsning har bl.a. Brandt-kommissionen understrukit det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan alla länder och behovet av lösningar, där man kan kombinera olika åtgärder. En realistisk syn på dessa frågor måste utgå från att förhandlingsuppgörelser blir möjliga endast när båda sidor anser sig ha något att vinna på dem. Energifrågan utgör en central frågeställning för i-länderna, som vill få till stånd överenskommelser om bättre förutsebarhet beträffande leveranser och priser. De fattigaste u-länderna behöver uppgörelser, som säkrar deras livsmedelsförsörjning och bistånd till utveckling. OPEC-länderna borde ha intresse av åtaganden om restriktivare oljeförbrukning i i-länderna och ökad teknologiöverföring. Alla parter har intresse av att vidmakthålla en fri världshandel. FN:s extra generalförsamling lyckades inte enas om proceduren för den globala rundan. Under den pågående ordinarie generalförsamlingen har kontakterna fortsatt med sikte på en uppgörelse om dagordning och förhandlingsmetodik. För dagen är det ovisst om en sådan uppgörelse kan nås. Som Björn Molin påpekat är emellertid problemen många. Den nya regeringen i USA tillträder inte förrän i slutet av januari nästa år. Vilken hållning den regeringen kommer: att inta i sakfrågorna vet vi inte ännu. Ett annat problem gäller OPEC-ländernas roll. Kriget mellan Iran och Irak har gjort att OPEC uppskjutit sina ställningstaganden och att man fortfarande är osäker om dessa länders hållning inför nord-sydrundan. Den svenska regeringen har från början stött tanken på en global förhandling. Samtidigt anser vi det väsentligt att största möjliga klarhet kan nås, innan förhandlingen börjar. Enligt vår uppfattning måste dagordningen vara tillräckligt specifik för att tillåta effektivt förberedelsearbete. Proceduren måste klart lägga fast att de berörda internationella organisationernas mandat och roll inte får inskränkas genom förhandlingen, något som vi anser väl kan förenas med tanken på en avslutande paketuppgörelse. Vår förhoppning är fortfarande att förhandlingen kommer i gång under första halvåret 1981. Sedan åtskilliga månader tillbaka har intensifierad samordning pågått mellan departementen i dessa frågor, och vi är beredda till aktiva insatser för att få i gång och genomföra den s.k. globala rundan. I detta sammanhang vill jag också nämna att tanken på ett toppmöte om nord-sydfrågor nu preciserats, I början av november hölls ett utrikesministermöte mellan elva länder i Wien, I detta möte, som jag själv deltog i, drogs riktlinjerna upp för ett toppmöte i juni nästa år. Ett väl genomfört möte med statsoch regeringschefer från i sammanhanget betydelsefulla länder kan få en positiv inverkan på den globala rundan. Från svensk sida kommer vi att delta aktivt i förberedelserna för toppmötet. Ett nytt möte på utrikesministernivå skall hållas i Wien i mars nästa år. Även om förhandlingsbilden inför den globala rundan ännu är oklar, kan vi förutse att frågan om resursöverföringar till u-länderna blir av stor betydelse. Dels gäller det återslussning av överskottsländernas resurser i ett kortsiktigt perspektiv, dels gäller det att se till att resursöverföringarna till fattiga länder fungerar också på längre sikt. Nya grepp krävs både av regeringar och av internationella organisationer. Jag skall här nämna några av de punkter vi ger särskild uppmärksamhet i detta sammanhang: 1. En ökning av det officiella biståndet är nödvändig, särskilt i de länder som ännu är långt ifrån 0,7-procentsmålsättningen. Dit hör USA och flera andra västländer med en mycket stark ekonomi. Nya metoder att uppnå denna målsättning måste prövas. Därvid måste man överväga vilka typer av internationell beskattning som kan vara praktiska och ekonomiskt lämpliga. Alla metoder är förvisso inte lämpliga. En skatt på internationell handel t.ex. vore orättvis och olämplig. 2. Alla slag av resursöverföringar måste stimuleras. De internationella finansinstitutionerna har en viktig roll. Genom att öka världsbankens garantikapital eller ändra relationen mellan kapital och inlåning skulle man kunna mobilisera nya kapitalresurser för utveckling. 3. Särskilda insatser för energiproduktion i de oljeimporterande u-länder som har så allvarliga energiförsörjningsproblem att de har det svårt att klara de mest elementära behoven kan kräva nya kapitalinsatser. Världsbanken planerar att skapa särskilda utlåningsmöjligheter för energisektorn. Vi stöder sådana initiativ. 4. De oljeimporterande u-ländernas betalningsbalansproblem kan inte lösas på kort sikt. Ökad andel icke projektbundna lån, s.k. programlån, från internationella utvecklingsbanker, måste eftersträvas. IMF:s roll i recyclingprocessen måste stärkas och Valutafondens behov av resurser tillgodoses. IMF har redan modifierat villkoren för sitt bytesbalansstöd och även öppnat möjligheter för längre återbetalningsperioder. 5. Skuldfrågan måste särskilt bevakas även i fortsättningen. UNCTAD kom i höstas överens om vissa riktlinjer för framtida konsolideringar. Man måste hjälpa u-länderna att undgå betalningskriser, vilka f. ö. skulle kunna få svåra verkningar också på andra håll i världen. Vi är medvetna om att snabba resultat är svåra att uppnå på många av dessa Nr 48 områden. Men det ökade ömsesidiga beroendet innebär att en planmässig ökning av resurserna till den fattiga delen av världen inte bara är en humanitär plikt utan också en av förutsättningarna för industriländernas framtida ekonomiska tillväxt. Vi kommer från svensk sida att energiskt driva denna linje i de förhandligar som nu förestår. Sverige kan också genom egna åtgärder bidra till den opinionsbildning som är nödvändig för att driva fram internationella åtgärder. Bland det viktigaste vi kan göra är att hålla fast vid enprocentsmålet trots de ekonomiska problem vi f. n. brottas med. Vårt bistånd är en del av Sveriges utrikespolitiska profil.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen är det arbete som under föregående årtionde har bedrivits för att minska skillnaderna mellan fattiga och rika länder och att påskynda utvecklingsgraden hos de fattiga. Förslaget om en ny ekonomisk världsordning är det hittills viktigaste instrumentet för att söka minska den globala ojämlikheten. Den långsiktiga bakgrunden till detta förslag var givetvis den olikartade resurstillgången och levnadsstandarden mellan u-länder och i-länder. Den akuta orsaken till att u-länderna vid årsskiftet 1973-1974 begärde en extra session i FN för att behandla förslaget om en ny ekonomisk världsordning var verkningarna av världssvälten och världsinflationen i början av förra årtiondet. Den av oljekrisen framkallade världsinflationen drabbade de råvaruproducerande u-länderna särskilt hårt. I-ländernas exportprodukter till u-länderna steg snabbare i pris än de råvaror som u-länderna exporterade. U-länderna fick betala mera till i-länderna. U-ländernas bytesbalans försämrades och deras skuldbörda ökade drastiskt. Den ökade belastning på u-länderna som skapades av världsinflationen har beräknats vara fem gånger större än ökningen av biståndet till u-länderna under samma tid. Det var mot denna bakgrund som u-länder med mycket olika politiskt system och mycket olika ekonomisk utvecklingsgrad kunde samlas bakom kravet på ett nytt internationellt ekonomiskt system. U-länderna kunde vidare konstatera att den internationella biståndsverksamheten under den perioden, räknat i fast penningvärde, faktiskt hade minskat. Den av världsinflationen framkallade ekonomiska krisen i de råvaruproducerande länderna sammanföll vidare i tiden med ett antal valutakriser i mitten av 1970-talet. Detta ledde till krav på tillskapande av någon typ av fast världsvaluta, som skulle hindra att valutaförändringar blev avgörande för ett lands exportinkomster. I det nya ekonomiska systemet ingick olika instrument för att stabilisera u-ländernas exportinkomster. Man har t.ex. föreslagit att när priset sjunker på en råvara som är central i ett lands export så skall detta land kunna få ekonomisk kompensation. På det viset skulle i första hand de länder som i sin 79 export är beroende av en enda vara kunna få garantier för en viss exportinkomstnivå. Kompensationen till de länder som drabbades av förändringar i råvarupriserna skulle i princip bestå av lån ur en fond administrerad av den Internationella valutafonden. Under vissa förutsättningar skulle dock de fattigaste länderna kunna bli befriade från återbetalningsskyldighet till fonden, och då skulle kompensationen alltså i princip vara bidrag. Det här sammanhänger med frågan om skuldavskrivningen, och u-länderna har vid upprepade tillfällen rest krav på avskrivning av en del av de skulder som har uppstått till följd av tidigare biståndskrediter. Ett mera långtgående inslag i den nya ekonomiska världsordningen var tanken på indexreglerade världspriser. Genom indexreglerade priser skulle förhållandet mellan i-ländernas exportinkomster och u-ländernas exportinkomster vid oförändrad varumängd bli stabil. Till principen om fasta exportinkomster för u-länderna hör också tankar om buffertlager i internationell regi, som skulle hindra att fluktuationer i efterfrågan på en viss råvara skulle drabba det land som för sin ekonomi var beroende av en enda råvara. U-länderna krävde att FN:s handelsorgan skulle upprätta en stor i-landsfinansierad fond som skulle bekosta dessa buffertlager, vilka alltså i sin tur skulle hindra stora prisfluktuationer. Förslaget om en ny ekonomisk världsordning behandlades första gången i FN:s generalförsamlings sjätte extra session på våren 1974 och återupptogs vid generalförsamlingens sjunde extrassesion 1975, då principiell enighet nåddes inom värdsorganisationen kring deklarationen om en ny ekonomisk världsordning. Betydelsen av beslutet om den nya ekonomiska världsordningen låg i att den var ett första försök att på global bas ta itu med utvecklingsproblemen. Den ställde stora krav på uppoffringar från den rika världens sida. Om man där stannade vid några vackra fraser om betydelsen av ett förbättrat samarbete, några marginella förändringar i u-ländernas marknadstillgång och några nya fonder inom FN-systemet skulle naturligtvis resultaten i realiteten bli mycket begränsade och besvikelsen i u-världen stor. Jag tror att man nu, fem år senare, måste konstatera att den rika världen aldrig levde upp till de förhoppningar som hade knutits till det fortsatta arbetet på den nya ekonomiska världsordningen och på den utmaning att finna globala lösningar av utvecklingsproblemen som denna resolution utgjorde. Låt vara att arbetet har fortsatt — vid UNCTAD-konferenserna, vid den s.k. nord-syddialogen och inom andra delar av FN-systemet — så har likväl de konkreta resultat som många trodde skulle komma fram ur arbetet med en ny ekonomisk världsordning i allt väsentligt uteblivit. Den nya ekonomiska världsordningen blev inte som man tänkt sig en metod att omstrukturera världshandeln och världsekonomin för att därmed höja levnadsvillkoren för människorna i de fattiga länderna. Den blev inte en väg till ett nytt internationellt samarbete där alla världens länder kunde medverka på jämställd bas. Från svensk sida har vi i de många förhandlingar som under dessa år ägt rum —inom och utom FN — sökt ge vårt stöd till de konkreta förslag som skulle Nr 48 följa upp resolutionen om en ny ekonomisk världsordning. Vi har verkat för en internationell överenskommelse om skuldavskrivning för u-länderna. Vi har på olika sätt sökt driva fram en höjning av andelen offentligt bistånd, så att det skulle bli möjligt att inom rimlig tid förverkliga FN:s biståndsmål på 0,7 70 av bruttonationalprodukten. Men resultaten har i stor utsträckning uteblivit. I många länder har ingen ökning alls skett utav biståndet räknat i reala termer, och under de senaste åren har överföringarna till u-länderna från några av de stora industriländerna rent av minskat. Jämförelsen mellan 1975 och 1980 visar att förståelsen i västvärldens rika länder var ringa för att det var en gemensam uppgift att skapa en fungerande handel och en effektiv marknad där inte länder eller varor diskriminerades. Den rika världen, ledd av Förenta staterna och Sovjetunionen på var sin sida, tog aldrig till vara de instrument för internationellt samarbete som den nya ekonomiska världsordningen hade kunnat utgöra. Den faktiska utvecklingen i de fattiga länderna har bara i relativt få stater varit gynnsam. Alltjämt gäller att fattigdomen, svälten och massarbetslösheten är dominerande inslag i u-länderna. Livsmedelsbristen i de värst drabbade länderna har inte kunnat hävas, vare sig genom livsmedelsleveranser från den rika världen eller genom förbättringar i den inhemska livsmedelsproduktionen. Mycket tyder dess värre på att den kusliga spådom som Morris Strong gjorde för fyra år sedan, nämligen att I miljard människor kommer att dö av svält före år 2000, är riktig. Också barnadödligheten har förblivit stor. För några dagar sedan nådde oss UNICEF:s rapport att mer än 10 20 av de barn i världen som fötts år 1979 nu är döda. Herr talman! Jämförelsen mellan 1975 och 1980 tecknar alltså — såsom också utrikesministern säger i sitt interpellationssvar — en ganska nedslående bild. Utvecklingsansträngningarna har inte varit så framgångsrika som man då tänkte sig, och utvecklingsoptimismen har delvis brutits. Då föreställde man sig att välståndet trots allt var ett uppnåeligt mål för alla och överallt. Man trodde att produktionsstegringen i den industrialiserade världen kunde nyttiggöras för det stora flertalet och att också utvecklingsländerna så småningom skulle få drägligare förhållanden, i första hand genom en ökning av industriproduktionen. De rika länderna skulle då tillfälligt, i avvaktan på denna utveckling, kunna lindra nöden genom biståndsinsatser. Nu är det inte många som vågar hävda att välståndet och freden är möjliga att realisera i hela vår värld. Det är emellertid, herr talman, inte avsaknaden av konkreta förslag till lösningar av den fundamentala obalansen mellan fattiga och rika länder som saknas. Tvärtom: alltifrån Romklubben till Brandt-kommissionen har betydelsefulla analyser tagits fram och värdefulla förslag sett dagensljus. Det avgörande har i stället varit viljan att finna lösningar. Den s.k. globala rundan erbjuder nu en ny möjlighet att överbrygga motsättningarna mellan i-länder och u-länder och att utveckla ett globalt samarbete, till nytta för alla länder. Det nya med den globala rundan ligger sannolikt främst i att energiförsörjningsfrågorna inkluderats och att denna 81 globala överenskommelse på det viset — som också utrikesministern påpekade — kan bli en faktor som driver på i-ländernas framtida tillväxt. I-ländernas behov av en säker energiförsörjning kan kopplas till u-ländernas behov av industriprodukter och teknologi. Det är inte minst värdefullt i en situation med ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industriländerna. Det nya i tankegångarna bakom den globala rundan är alltså att stryka under att det finns en nyttogemenskap mellan i-länder och u-länder. Det är givetvis viktigt att Sverige fortsätter sina ansträngningar att få i gång förhandlingsmaskineriet för den globala rundan, och jag noterar utrikesministerns förväntan att förhandlingarna skall komma i gång första halvåret 1981. Jag instämmer också i utrikesministerns bedömning att den procedur med en avslutande paketlösning, innehållande konkreta åtgärder på olika områden som förts fram i FN, vore en framkomlig väg. För svensk del gäller i det sammanhanget bara att fortsätta ett målmedvetet arbete med ambitionen att bekämpa fattigdom, svält, överbefolkning och massarbetslöshet och att med vår egen biståndspolitik som föredöme visa vår medvetenhet om de grundläggande problemen i vår tid. Också i detta avseende delar jag utrikesministerns syn.

Herr talman! Efter världskriget delades världen in i rika och fattiga länder. Åtskilliga åtgärder vidtogs för att förbättra förhållandena i en söndertrasad värld. GATT kom till, liksom systemet med fasta växelkurser. IMF och Världsbanken fick sina grundprinciper fastställda, och i stort fungerade dennainternationella ordning tillfredsställande under åtminstone 1960-talet. Handeln liberaliserades, och u-länderna fick speciella handelspreferenser. Men sedan hände något på 1970-talet. Problemen för det internationella valutasystemet kulminerade, och de fasta växelkurserna bröt samman samtidigt som OPEC-länderna fyrdubblade oljepriset. Resultatet blev ökade betalningsbalansproblem och en tilltagande protektionism i de icke oljeproducerande länderna. 1974 antog FN deklarationen om ett handlingsprogram för en ny ekonomisk världsordning. Det råder enighet om att den gamla världsordningen spelat ut sin roll och att förändringar måste till. Det är därför djupt beklämmande för världen att konstatera misslyckandet vid extrasessionen nu i höst. Men kan det vara så att svårigheterna att åstadkomma en överenskommelse beror på faktorer som sällan förs fram till ytan och inte bara på de motsättningar i fråga om innehållet i förhandlingar och i fråga om procedurfrågor som råder mellan ioch u-länder? Det finns en tendens, inte minst i vårt land, att vid behandling av sådana här frågor ”skära ioch u-länder över var sin kam”. Har inte 1970-talet med sin växande osäkerhet om framtida ekonomisk utveckling och stora förändringar i ekonomiska maktförhållanden medfört att olikheterna mellan olika i-länder har skärpts på samma sätt som mellan olika u-länder, vilket utrikesministern påpekade i sitt svar? Låt mig ta u-länderna först. Sydkorea, Singapore, Hongkong och Taiwan Nr 48 kan i dag knappast karakteriseras som u-länder. Deras bruttonationalpro Fredagen den dukttillväxt har vida överträffat de flesta i-länders. De har medvetet och 12 december 1980 lyckosamt praktiserat en renodlad exportfrämjande politik. De har en fri valutaoch kapitalmarknad, inga tullar och handelshinder och har lyckats med en inre inkomstutjämning. Andra länder som tidigare betraktats som u-länder har uppnått enastående ekonomisk tillväxt genom förekomsten av egen olja. Den viktigaste delen inom en ny ekonomisk världsordning är frågan om resursöverföringar resp. en ökad handel. Jag vill nu fråga utrikesministern om det är rimligt att tänka sig att också andra u-länder skall kunna åstadkomma motsvarande tillväxt genom en intensiv satsning på export, inte bara av råvaror utan också av industriprodukter, när dessa länder genom ökat bistånd och resursöverföringar bygger upp sin egen industri. Hur kommer då i-länderna att reagera? Kommer vi att möta en växande protektionism? Vilken beredskap har vi att möta konkurrensen, och hur villiga är vi att avstå från den? Vi kan ju själva erinra oss debatten i Sverige när det gäller tekoindustrin. En växande industrialisering i och export från u-länderna får klara och preciserade följder för vår egen och andra i-länders produktion med krav på ökad forskning och utveckling för att klara det teknologiska framförhållande som blir nödvändigt för i-världen om den inte skall avskärma sig genom ökade handelshinder och därmed motverka den nya ekonomiska världsordningen. En annan sak: I utrikesministerns svar saknar jag en antydan om att alla i-länder måste samordna sina insatser så att de blir lika värda. Vad innebär det? Vi har i dag i världen två stora maktblock. Varför förs det inte fram krav på att östländerna skall ta sitt ansvar? Fortfarande accepteras att östländer vägrar att ge bistånd i konvertibla valutor. Hela diskussionen om en ny ekonomisk världsordning har koncentrerats till en fråga om växande handel och resursöverföringar från de västliga marknadsekonomierna till uländerna, samtidigt som många av de senare i allt högre grad anammar en öÖststatspolitik i de egna länderna. Det vore därför intressant att höra utrikesministerns uppfattning om öststatsekonomiernas roll, såväl i de förhandlingar som pågår som i de framtida resursöverföringarna. Särskilt intressant blir detta när det gäller den nya strategin inför det tredje utvecklingsårtiondet. Så till frågan om resursöverföringar. Som svar pekar utrikesministern på recycling, bl.a. med hänsyn till industriländernas betydande outnyttjade produktionskapacitet. Men, herr utrikesminister, det är väl i hög grad kortsiktigt. Enligt min uppfattning måste man se frågan om massiva resursöverföringar i ett längre perspektiv, eftersom det gäller strukturella problem i u-länderna, vilkas lösning varken kan eller får vara beroende av konjunkturväxlingar i västvärlden. Man kopplar helt enkelt samman resursöverföringarna med konjunkturstimulans. När det gäller resursöverföringen i stort är väl annars Brandt-rapportens 83 förslag riktigt med sitt påskyndande av industrialiseringsprocessen och en snabbare produktivitetstillväxt. Men här fyller också de privata kapitalrörelserna en uppgift, och det nämns inte i utrikesministerns svar. Internationell upplåning är ju en ren tillförsel av resurser, liksom joint ventures, då privat kapital blandas med bistånd. Det gäller — det vill jag gärna säga — inte i samma grad de allra fattigaste u-länderna. Men man får inte underskatta den privata kapitalmarknadens betydelse för resursöverföringarna. Utrikesministern säger så i sitt svar att större delen av OPEC-överskottet motsvaras av stora finansiella underskott i i-länderna. OPEC-ländernas samlade tillgångar har ökat dramatiskt under de senaste åren, men eftersom min taletid är ute ber jag, herr talman, att få återkomma senare när det gäller OPEC-ländernas ekonomi.

Herr talman! Ingrid Sundberg ställde en rad frågor. Somliga kan jag svara på, andra kan varken jag eller någon annan svara på. En svår fråga är: Kan andra u-länder utvecklas industriellt lika snabbt som den serie av länder som Ingrid Sundberg nämnde? Ja, jag tror att det kommer att fortsätta att växa upp tidigare industriellt underutvecklade länder med en betydande konkurrensförmåga gentemot de gamla industriländerna. Det kommer att ske i de u-länder där man har naturliga resurser för industriell verksamhet och där man har de politiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna att ta vara på dessa resurser. Utvecklingen kommer kanske att gå snabbare även i fortsättningen än vi har förutsatt. Ingen trodde väl för 20-30 år sedan att Sverige skulle få stora problem när det gäller att sälja sådana basvaror som massa, papper, malm, stål och rent av verkstadsprodukter på grund av konkurrens från länder som då inte ens var länder utan koloniala, undertryckta och fattiga områden. I dag har en del av dessa länder vuxit sig starka och skapar en del av den nya ekonomiska världsordning som vi alla talar så mycket om. Ingrid Sundberg frågar också om vi har en beredskap och en vilja att ta emot denna import av råvaror och fabricerade varor. Jag hoppas att det skall visa sig att vi har den beredskapen och den viljan. Förutsättningen för att dessa länder kunnat bli ekonomiskt relativt starka, liksom förutsättningen för att Sverige en gång blev det, var ju att det finns en fungerande världshandel. I det korta perspektivet kan det vara frestande att framför allt i ekonomiskt besvärliga lägen avskärma sig från omvärlden och förhindra import på sektorer där vi själva har sysselsättningssvårigheter. I det långa loppet har vi alla nytta av att frihandeln bevaras och stärks. Där vi blir utkonkurrerade får vi försöka hitta andra marknader med andra produkter, marknader där vi kan vara framgångsrika. Vidare: Har inte alla i-länder i världen ett gemensamt ansvar gentemot u-länderna, både på handelns område och när det gäller biståndsöverföringar? Har inte också öst ett sådant ansvar? Svaret är ja.

Jag delar det beklagande som både Ingrid Sundberg och Björn Molin uttalat över att de internationella förhandlingarna om råvaror, energi, handel, finansiella och monetära frågor mellan ioch u-länder ännu inte ens har kunnat starta på grund av procedurhinder. Samtidigt vill jag upprepa den förhoppning som jag uttryckte i mitt svar, att förhandlingarna faktiskt skall komma i gång. Sedan den amerikanska regeringen har installerats, sedan utvecklingen inom OPEC förhoppningsvis har stabiliserats och sedan vi nu också har det västtyska valet bakom oss tror jag att framsteg skall kunna nås, så att man i varje fall kan komma i gång med dessa förhandlingar. Det har talats mycket om utvecklingen i u-länderna, och man har frågat vem som skall göra insatser. Som svar på den frågan vill jag först och främst säga att u-länderna själva naturligtvis måste göra insatser. Det är de själva som hittills har svarat för huvuddelen av de insatser som medfört att de har utvecklats — och under det senaste årtiondet rent av kan redovisa en ekonomisk tillväxt som är större än i-ländernas. Så kommer det också att förbli i fortsättningen. Det är på dem själva det i första hand kommer an. Det är klart att detta kommer att kräva mycket av politisk vilja, mycket av vad Ingrid Sundberg kallade för strukturella förändringar i dessa länder. Det innebär effektivare administration, avskaffande av korruptionen, högre grad av politisk och social ordning över huvud taget. Men en hel del måste vi också vara beredda att göra. Jag vill peka på några områden där vi kan åstadkomma resursöverföringar på ett naturligt sätt. För det första måste vi vara beredda att betala stabila priser för de råvaror som u-länderna exporterar. Sverige har därför medverkat till upprättandet av den gemensamma fonden, som har just det syftet. För det andra måste vi vara beredda — och därvidlag tycks jag ha Ingrid Sundbergs stöd, vilket gläder mig — att ta emot ökad import av färdigvaror, halveller helfabrikat, och även understödja u-ländernas marknadsföring av sådana produkter på i-landsmarknaderna. Sverige gör i det avseendet en hel del insatser. För det tredje måste vi vara beredda att öka det offentliga biståndet. Sverige har uppnått FN:s s.k. 0,7-procentsmål och t.o.m. överskridit det. Skulle alla andra länder också göra det, så skulle det totala internationella biståndsflödet öka med 33 miljarder dollar, vilket skulle innebära mer än en fördubbling och få en helt avgörande betydelse för utvecklingen i uländerna. För det fjärde måste vi också räkna med ett vidgat bistånd från de internationella organisationerna. Här kan vi åter peka på att de stora, ekonomiskt starka länderna är de som ger minst till de internationella biståndsorganen, medan små länder — de nordiska, Holland och andra — ger per capita avsevärt större belopp än vad de ekonomiskt starkare länderna anser sig kunna prestera. För det femte: Björn Molin nämnde skuldavskrivningar. Sverige tog ett initiativ för några år sedan och föregick med vad vi hoppades skulle bli ett gott exempel. På den punkten har vi också blivit sannspådda. Det anses i dag att de fattigaste länderna inte har några problem med sina biståndsskulder — de har i regel avskrivits. Dessa länder har skaffat sig desto större krediter på den enskilda kapitalmarknaden och lider alltså likväl under svår skuldbörda. Det svenska initiativet fick efterföljare och underlättade u-ländernas finansiella situation högst avsevärt. För det sjätte behövs vad som kallas massiva resursöverföringar. Det kan ske på många sätt. Jag tycker själv att det mest framgångsrika sättet är att öka Världsbankens utlåningskapacitet genom förändringar av de regler som gäller för Världsbankens utlåning. Det skulle inte bara stödja utvecklingsprojekt i u-länderna utan också i hög grad bidra till att nyttiggöra det överflöd av kapital som finns och som i dag skapar inflation i världsekonomin. Jag syftar givetvis på det kapitalöverskott som härrör från oljeländernas oljeexport. Sist men inte minst är det nödvändigt, som Ingrid Sundberg nämnde, att det privata kapitalflödet också tas i anspråk för reella utvecklingsansträngningar i u-länderna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret på mina frågor och inte minst för att utrikesministern tog upp frågan om den fria kapitalmarknaden. I interpellationssvaret säger utrikesministern att OPEC-ländernas tillgångar beräknas vara 120 miljarder dollar. Samtidigt säger utrikesministern att industriländernas skulder är ungefär lika stora, att det alltså finns ett samband där. Jag tycker att det är att vara utvecklingspessimist, för om man går tillbaka i tiden finner man att för bara två år sedan var OPEC-ländernas samlade tillgångar 57 miljarder dollar. Det har alltså skett en enorm tillväxt under bara två år. Vi vet också att arabbankernas tillgångar, om än okända, är ofantligt stora och att inlåningen lär öka lavinartat. De enorma förmögenheterna kommer alltså att börja aktiveras, men i vad mån de kan kanaliseras till Världsbanken och komma u-länderna till godo vet man väldigt litet om. Det skulle vara intressant att få höra utrikesministern ge några synpunkter på vad man kan göra i det fallet. Det är nog ändå så att industriländernas underskott förhoppningsvis inte växer i samma takt, och då är det ju angeläget att åtminstone skillnaden kan komma tredje världen till godo. Utrikesministern pekar på betydelsen av de internationella finansinstitu tionerna. Jag instämmer helt i utrikesministerns uppfattning om den stora roll som de spelar. I kammaren har vi ju många gånger diskuterat IMF:s roll när det gäller recycling. I och för sig är den väl, kvantitativt sett, ganska begränsad — 10-15 20. Men den är ju av mycket stor betydelse, därför att lån från IMF utgör en sorts garanti för en stabiliserande inriktning av låntagarlandets ekonomi. Det var därför glädjande att utrikesministern betonade vikten av att stärka IMF:s ställning. Herr talman! Jag är ledsen att ytterligare besvära utrikesministern men skulle vilja ställa ytterligare en fråga: Är det inte något kortsiktigt att betrakta sambandet mellan ledig produktionskapacitet i i-länderna och behoven av utveckling i u-länderna som ett viktigt skäl för att klara u-ländernas problem? Skall verkligen möjligheterna att lösa u-ländernas problem vara beroende av konjunktursvängningar i västvärlden?
Herr talman! Man får skilja mellan vad som är det huvudsakliga motivet för olika åtgärder och vad som är effekten av dem. Jag menar inte att man när man diskuterar utvecklingsansträngningarna i de fattiga länderna skall ha som utgångspunkt att stödja ekonomierna i industriländerna. Men vi vet att det fungerar på det sättet att ökad köpkraft i världsekonomin totalt sett — och det blir ju ett av resultaten av att utvecklingen i u-länderna lyckas — kommer hela världsekonomin till godo. Detta borde vara ett stöd för de på solidaritet grundade ansträngningarna att hjälpa u-länderna.

Många av dessa investeringar är fundamentala för att människor alls skall överleva. Jag kan inte se något fel i det resonemanget. Jag tycker det är rimligt att använda Världsbanken. Om man ökar Världsbankens utlåningskapacitet — eller snarare medger Världsbanken en större upplåningskapacitet — kommer man att suga upp en del av de oljepengar som annars skulle gå till andra ändamål. Tanken är ju att pengarna därmed skulle komma just utvecklingsansträngningarna till godo, vilket inte skulle bli fallet i en annan situation.

Herr talman! Pär Granstedt har i interpellationen om ett oljeembargo mot Sydafrika ställt följande frågor till mig: 1. Är utrikesministern beredd att ge en fullständig redovisning av vilka svenska företag och svenska intressen som deltar i export och transporter av olja och oljeprodukter till Sydafrika samt teknisk rådgivning, reservdelsförsörjning, kapitalförsörjning etc. till oljeindustrin i Sydafrika? 2. Är utrikesministern beredd att ta initiativ till svensk lagstiftning i enlighet med FN-resolutionen av den 12 december 1979 om oljeembargo? 3. Är utrikesministern beredd att ta initiativ till eller medverka i ett oljeembargo gemensamt med de övriga nordiska länderna samt eventuellt andra västeuropeiska länder som kan tänkas visa intresse ? Bertil Måbrink har frågat om jag avser vidta åtgärder som innebär total isolering av apartheidregimen. Jag avser besvara interpellationen och frågan i ett sammanhang. Den svenska Sydafrikapolitiken har ett brett stöd inte bara i vårt land, utan den överensstämmer också med inställningen i övriga nordiska länder, med vilka Sverige samarbetar nära även i denna fråga. Vi fördömer Sydafrikas apartheidpolitik och Sydafrikas vägran att ge upp den olagliga ockupationen av Namibia. För att få Sydafrika att avskaffa apartheidpolitiken och lämna Namibia måste det internationella trycket mot den sydafrikanska regimen ökas. Den väg FN-stadgan anvisar för att pressa fram en fredlig lösning är i sista hand ekonomiska sanktioner. Sedan länge förespråkar Sverige att FN:s säkerhetsråd inför sådana sanktioner mot Sydafrika. På senare tid har situationen i landet förvärrats. Det kan betyda att stunden för utbrett våld rycker närmare. Namibiaförhandlingarna, som sedan två år ännu pågår till följd av sydafrikanska förhalningsmanövrer, har av Sydafrika kunnat utnyttjas som skydd mot sanktionsåtgärder. Samtidigt företar Sydafrika upprepade militära angrepp mot grannländer, såsom Angola. I denna oacceptabla situation har Sverige med ökad styrka krävt att säkerhetsrådet utan ytterligare dröjsmål vidtar effektiva påtryckningsåtgärder. Säkerhetsrådet beslutade 1978 om ett vapenembargo. Aktuella förslag i FN om utvidgning av vapenembargot har vårt fulla stöd. Bland andra möjliga åtgärder har vi pekat på möjligheten att införa ett oljeembargo. Vi har också krävt att säkerhetsrådet bör överväga stopp för nyinvesteringar och finansiella lån till Sydafrika. Denna höst har vi föreslagit att länder som delar vår grundsyn i en gemensam särskild framställning till säkerhetsrådet ytterligare skall trycka på i denna sak. Diskussionen härom pågår. Redan hotet om sanktioner upplevs som en påtaglig realitet i Sydafrika. Detta framgår av uttalanden av sydafrikanska regeringsmedlemmar och av de motåtgärder som förbereds ifall sanktionshotet förverkligas. I väntan på att säkerhetsrådet skall handla har vi haft ökad anledning att undersöka vad som kan göras utanför FN:s ram. Fjolårets lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia var ett led i dessa strävanden. Ett viktigt syfte med lagen var att inspirera andra länder att göra något motsvarande och i sista hand skapa ett tryck på säkerhetsrådets medlemmar. Vi vet att holländska regeringen utreder möjligheterna att agera efter svenskt mönster. Svenska regeringen har nyligen tillsatt en utredningsman för att göra en genomgång av hittillsvarande erfarenheter av lagens effekter och för att med utgångspunkt härifrån kartlägga möjligheterna att vidta åtgärder på andra områden, t.ex. överföring av tjänster. Ett omfattande stöd lämnas till befrielserörelser i södra Afrika och till apartheidpolitikens offer. Vi har utlovat kraftigt stöd till de s.k. frontstaternas regionala samarbete som syftar till att minska deras ekonomiska beroende av Sydafrika. I sitt unilaterala agerande mot Sydafrika måste varje land välja åtgärd alltefter sina speciella förutsättningar. Självfallet bör åtgärden avse områden av någon substans i förbindelserna med Sydafrika, detta även där effekten väntas bli rent psykologisk. Häri ligger ett element av trovärdighet i vårt handlande som har beaktats i de svenska åtgärderna hittills. För att bedöma frågan om ett svenskt oljeembargo mot Sydafrika är det därför väsentligt att man, som Pär Granstedt gör, först frågar sig vilka kontakter vi har med Sydafrika på detta område. När det gäller oljeprodukter finns en obetydlig, statistiskt belagd exportpost på 0,1 milj.kr. Även om transportsidan är svår att överblicka, eftersom många fartyg utchartras på lång tid, har vi inte belägg för någon svensk oljefrakt till Sydafrika. Sverige intar också sedan gammalt hållningen att vår medverkan i sanktioner mot annan stat förutsätter ett beslut eller en rekommendation om sådana åtgärder av FN:s säkerhetsråd. Sveriges stöd för FN:s generalförsamlings resolution om oljeembargo tar främst sikte på resolutionens uppmaning till säkerhetsrådet att skyndsamt överväga ett sådant embargo. Som framhölls i en gemensam nordisk röstförklaring till resolutionen ser vi dess efterföljande uppmaning till medlemsstaterna att vidta en rad åtgärder som en förlängning av denna centrala paragraf och beroende av att säkerhetsrådet fattar ett sanktionsbeslut. Församlingsresolutionen aktualiserar därför ingen svensk lagstiftning på området. Av vad jag hittills sagt bör framgå att vårt deltagande i en begränsad länderkrets för att genomföra ett oljeembargo mot Sydafrika inte är aktuellt. De svenska synpunkterna härvidlag torde i allt väsentligt delas av övriga nordiska länder. Av det som sagts får även Bertil Måbrinks fråga i huvudsak anses besvarad. Naturligtvis kan berörda svenska företags eventuella investeringar i säkerhetssystem vid sina fabriker i Sydafrika komma att falla under lagen för förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Vi följer noga den ökande militariseringen i Sydafrika och konsekvenserna av den utvidgade lagstiftningen på området. Sammanfattningsvis måste vårt huvudmål förbli att söka få till stånd ett säkerhetsrådsbeslut om sanktioner mot Sydafrika. Detta är vad Sydafrika fruktar. Ett fortsatt tryck mot säkerhetsrådet kan därför ha väl så stor psykologisk inverkan på Sydafrika som staters enskilda åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Av svaret framgår det att — som vi väl vet — Sverige sedan lång tid är pådrivande när det gäller aktiviteter mot apartheidregimen i Sydafrika — det gäller såväl handlande inom FN för att få till stånd sanktioner som stöd till befrielserörelser. När det gäller Sydafrika har vi dessutom gått så långt att vi har frångått en annars viktig princip, nämligen att bara vidta sanktioner när det finns ett beslut eller en rekommendation från säkerhetsrådet. Vi har fattat beslut om ensidiga sanktioner, som förbud mot industriinvesteringar, därför att vi anser att Sydafrika är ett exceptionellt fall. Vi menar att även om vi kan ogilla många regeringar i världen av olika skäl, så är just apartheidregimen i Sydafrika ett specialfall som kan motivera att det vidtas ensidiga svenska sanktioner. Vi kan på det sättet visa vår avsky och försöka bidra till påtryckningarna. Det finns i utrikesministerns svar på denna punkt en viss ambivalens skulle jag vilja säga. Dels hänvisas i svaret till denna gamla princip som vi i allmänhet tillämpar att bara vidta sanktioner när det finns säkerhetsrådsbeslut därom, dels sägs i svaret: ”I väntan på att säkerhetsrådet skall handla har vi haft ökad anledning att undersöka vad som kan göras utanför FN:s ram.” Jag tycker att detta uttalande av utrikesministern är mycket bra, och det är naturligtvis också realistiskt. Vi har väl inte alltför stora illusioner om att få mycket snabba och radikala ställningstaganden i säkerhetsrådet. Det var en stor framgång när vi inte minst tack vare svenska insatser fick till stånd ett vapenembargo, och vi hoppas naturligtvis att vi skall få ytterligare beslut i säkerhetsrådet. Men vi är medvetna om — och det framgår också av utrikesministerns svar — att det kan behövas svenska insatser också utanför FN:s ram. Det är naturligtvis här som frågan om en oljebojkott kommer in i bilden. Generalförsamlingen har uttalat sig för den men vi har ännu inte fått till stånd något säkerhetsrådsbeslut, och det är ovisst om vi kan få det inom en nära framtid. Om Sverige skall delta i en oljebojkott blir då, såvitt jag förstår, en fråga om huruvida det är meningsfullt att Sverige gör det. Det är klart att en åtgärd som kan upplevas som ett slag i luften snarast kanske kan få ett löjets skimmer över sig. Det ligger därför mycket i det som utrikesministern säger, då han hänvisar till att vår handel när det gäller oljeprodukter statistiskt sett ligger omkring 100 000 kr. — det är kanske inte mycket att bråka om, och det är i varje fall inte belagt att det finns skeppningar på svenska båtar till Sydafrika. Men bakgrunden till min fråga är mycket speciell, och den känner naturligtvis också utrikesministern till. Det gäller alltså det parlamentsbeslut som har fattats i Nederländerna med en uppmaning till nederländska regeringen att ta initiativ till en oljebojkott. Den nederländska regeringen har sagt till parlamentet — om jag är rätt underrättad — att man kan tänka sig detta under förutsättning att man får göra det tillsammans med ett antal andra länder, och man har då särskilt pekat på de skandinaviska länderna som har en framskjuten ställning när det gäller påtryckningar mot Sydafrika. Även om en svensk oljebojkott inte skulle få betydelse med hänsyn till omfattningen av svensk oljehandel eller oljeskeppning till Sydafrika, finns det alltså anledning att tänka sig att en svensk medverkan — en svensk beredvillighet att medverka i en sådan här bojkottaktion — skulle kunna dra med sig en internationell bojkott, omfattande länder som spelar en mycket större roll för den internationella oljehandeln än vad Sverige gör. Därmed skulle vi kunna få en effekt. Ser man frågan om ett svenskt deltagande i en bojkottaktion mot denna bakgrund, blir den betydligt större än vad exporten på 100 000 kr. ger vid handen. Jag skulle, för att vara mer konkret, vilja ställa en fråga till utrikesministern. Låt oss anta att vi ser en möjlighet till en internationell bojkott, med deltagande av ett antal i detta sammanhang betydande länder i Europa, som vi tror kan få en faktisk effekt på situationen i Sydafrika. Om Sveriges medverkan i en sådan bojkottaktion kan ha betydelse för att bojkotten alls kommer till stånd, är utrikesministern då beredd att ta initiativ till svensk medverkan i en sådan aktion? Jag säger detta även mot bakgrund av att ett stort antal oljeexporterande länder redan bojkottar Sydafrika. Det finns alltså en grund att här bygga vidare på. En oljebojkott som inkluderar några av de stora skepparoch handelsländerna på detta område skulle faktiskt kunna få en mycket påtaglig effekt på Sydafrikas försörjningsläge, även utan ett beslut i säkerhetsrådet. Herr talman! Avslutningsvis är alltså min fråga: Om en sådan här möjlighet till en effektiv bojkottaktion uppstår och Sveriges handlande har betydelse, kan man då tänka sig att Sverige deltar i en sådan bojkottaktion?

Herr talman! Jag tackar för svaret på den fråga som jag har ställt. Den lag om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika som har funnits sedan förra året var naturligtvis ett steg framåt i vårt avståndstagande från den avskyvärda rasistregimen. Det är ingen överdrift att konstatera att lagen redan när den antogs var behäftad med brister. Lagen gör det ju som bekant möjligt att ge dispenser när det exempelvis gäller ersättning av förslitet material. Sådana dispenser innebär att man samtidigt utökar produktionskapaciteten i Sydafrika. Man kan inte ersätta en 20 år gammal maskin med en ny och tro att kapaciteten skall vara densamma. Regeringen har dessutom varit ganska generös när det gäller dispensgivningen. I stället borde man ha sagt nej till varje dispensansökan. Dessutom hade det riktiga varit att man från början helt förbjudit svenska företags verksamhet i Sydafrika. Detta har den borgerliga regeringen motsatt sig. Regeringen kryper bakom FN och menar att det är FN som skall ta initiativ till en bojkott av Sydafrika på alla områden. Då först skulle den bli effektiv. Det är klart att ju fler länder som deltar i en bojkott, desto effektivare bekämpas apartheidregimen. Men det betyder inte att en total svensk isolering av Sydafrika skulle vara verkningslös. Jag anser att den skulle få avsevärda effekter och bidra till att rasistregimen skulle få sig en kännbar örfil, som dessutom skulle påskynda regimens fall. Jag påstår detta därför att de svenska företagens verksamhet i Sydafrika är så omfattande och berör sådana områden som är livsviktiga för rasistregimens ekonomiska och militära politik. Mai Palmberg har i en bok med namnet Gränslösa affärer i fem punkter angett vilken betydelse de svenska företagens verksamhet i Sydafrika har för den sydafrikanska ekonomin: 1. De ställer teknologiskt kunnande till Sydafrikas förfogande i nyckelbranscher som kullagerförsörjning, kraftöverföring och gruvmaterialtillverkning. 2. De ger Sydafrika politisk prestige. 3. De underlättar mekaniseringen inom gruvhanteringen i ett läge då bristen på arbetskraften är akut. 4. De bidrar genom sitt stöd till gruvsektorn också till Sydafrikas ekonomiska expansion. 5. De bidrar aktivt till energiförsörjningen, bl.a. genom Atlas Copcos, Alfa-Lavals och Sandviks leveranser till SASOL-projektet — ett projekt där man försöker utvinna olja ur kol. Dessutom har det — som jag tagit upp i min fråga — det senaste halvåret skett sådana förändringar som gör att de svenska företagen ytterligare binds upp till den omfattande militarisering som skett i Sydafrika. Det är framför allt två lagar som innebär att svenska företag som åläggs vissa uppgifter av rasistregimen och som innebär att svenska företag tvingas ställa sig på rasistregimens sida mot den förtryckta majoritetens krav på demokrati och frihet. Det finns en lag i Sydafrika som kan tvinga företag att direkt involveras i militärapparaten. Det är alltså industrier som producerar sådant material som är nödvändigt för exempelvis rustningsindustrin och militären. Sådana företag skall lyda direkt under försvarsministeriet. Enligt säkra källor är SKF redan utsett och inordnat i den sydafrikanska rustningsindustrin. Med säkerhet kan man utgå från att detta också gäller Sandvik, Alfa-Laval och Pär Granstedt har tagit upp frågan om oljeembargot. Jag tycker att det är dåligt av den svenska regeringen och av utrikesministern att tillbakavisa kravet att man skulle ta initiativ så att ett antal länder förutom Sverige kan få till stånd ett sådant här effektivt oljeembargo mot Sydafrika. Det är viktigt. Men det är lika viktigt att man nu försöker åstadkomma en total isolering av Sydafrika, dvs. att de svenska företagen förmås att över huvud taget inte ha någon verksamhet i Sydafrika. Utrikesministern har inte tillbakavisat uppgifterna om de nya lagarna som tvingade in svenska företag i militärapparaten och krigsindustrin. Dessutom spelar de svenska företagen en viktig roll för den sydafrikanska ekonomin. Det påstår de ju själva, exempelvis i stora annonser i de sydafrikanska tidningarna. Därför är oljeembargot och isoleringen viktiga. Alfa-Laval skänkte i våras en s.k. försöksanläggning för framställning av metanol till Sydafrika. Sydafrikaregimen är väl medveten om att det finns en fara med oljeembargot, och därför pågår det nu en febril verksamhet för att ersätta olja med andra energioch bränsleformer. Och i det läget går alltså ett svenskt företag in och skänker en metanolanläggning där man skall försöka att i stor skala framställa metanol. Dessutom deltar, som jag sade tidigare, Alfa-Laval med livlig aktivitet i försöken att göra olja av kol. Jag tror att båda de här sakerna — total isolering och oljeembargo — är viktiga i nuvarande läge.

Vad är det som saknas enligt utrikesministerns uppfattning? Kan man egentligen komma längre i samarbetet med rasistregimen? Kan man spela en mera betydelsefull roll än vad de svenska företagen gör just nu? Måste vi inte nu vidta ytterligare åtgärder?
Herr talman! Jag har i säkert ett dussintal debatter försökt klargöra för Bertil Måbrink att vi har vissa principer för svenskt handlande när det gäller sanktioner. De kan enklast uttryckas så att vi på handelns område håller oss till de internationella förpliktelser vi iklätt oss. Det innebär att avsteg görs bara när beslut om sådana fattats av FN:s säkerhetsråd. Så länge den förutsättningen inte är uppfylld kan några ensidiga svenska handelsblockader eller bojkotter inte sättas in mot Sydafrika med mindre än att vi bryter mot grundläggande och av riksdagen fastslagna principer. Vi bör naturligtvis eftersträva att säkerhetsrådet fattar sådana beslut som möjliggör för oss att delta i sanktionsåtgärder mot Sydafrika. Vi har också tagit initiativ i den riktningen när det gäller nyinvesteringar. Vi vill emellertid gärna behålla vår trovärdighet i FN-sammanhang, och därför brukar vi innan vi ställer krav invänta tillfällen då det kan bedömas som någorlunda realistiskt att vi kan få gehör för dem. När det gäller oljeembargot har vi ännu inte bedömt att en sådan situation föreligger, även om vi haft kontakter med andra länder för att diskutera intresset av en gemensam hänvändelse till säkerhetsrådet med krav på ett oljeembargo. Vad sedan gäller Pär Granstedts allmänna fråga hade den ungefär följande innebörd: Om en situation skulle uppstå så att Sverige skulle kunna delta i en internationell bojkott, kommer vi då att medverka till en sådan? Jag vet inte riktigt vilken typ av situation Pär Granstedt tänker på, men jag tror inte att det vore särskilt meningsfullt att vi engagerade oss i en nordisk aktion tillsammans med Holland, som här har nämnts. Jag gör det av det skälet att Sverige inte exporterar någon olja och att vi inte heller har någon oljefrakt på svenska kölar till Sydafrika. När det gäller Norge har regeringen där förvissat sig om att de företag som utvinner olja och gas på norska kontinentalsockeln inte säljer den vidare till Sydafrika. De övriga nordiska länderna har ingen olja att sälja. Jag tror alltså att det vore ett ganska meningslöst slag i luften att begränsa en aktion på det viset att den skedde med deltagande endast av dessa nationer. Jag ser inte att vi har någon anledning att över huvud taget göra avsteg från den princip som jag har deklarerat, nämligen att handelssanktioner skall vara beslutade av FN:s säkerhetsråd för att Sverige skall kunna delta i dem.

Herr talman! Snusförnuftiga utrikesministrar eller skolmästaraktiga sådana har aldrig imponerat på mig. Man införde en nyinvesteringsförbudslag. Den skulle inte gå längre än att man lät de svenska företagen övervintra i Sydafrika till dess att apartheidregimen och detta system skulle försvinna. Så fördes diskussionen. Men nu försöker Ola Ullsten göra detta till en handelsfråga, trots att jag har redogjort för vad som sedan har hänt i Sydafrika, Det rör sig ju inte enbart om handel, utan om att svenska företag har produktion i Sydafrika. Det är ju någonting annat än vanlig reguljär handel mellan olika länder. Det trodde jag att en svensk utrikesminister hade begripit. Eller också begriper Ola Ullsten det, men vill inte diskutera vad det handlar om utan försöker föra över diskussionen till ett annat plan. Det rör sig också om att rasistregimen har antagit ett antal lagar som gjorts ännu mera raffinerade under det här året. Dessa lagar har tvingat in de svenska företagen i Sydafrikas militärapparat. Det är ju det som det handlar om. Jag har frågat om inte detta ger oss anledning att ta ytterligare ett steg för att isolera apartheidregimen. Det visar sig alltså att de svenska företagen aktivt deltar i apartheidsystemets militärapparat mot den förtryckta folkmajoriteten. Vidare har jag pekat på hur de svenska företagen aktivt stöttar upp den sydafrikanska ekonomin just genom sin betydelse på olika viktiga industri avsnitt. Dessutom har jag visat att Alfa-Laval nu aktivt deltar för att utvinna olja ur kol. Dessutom skänkte företaget i våras en försöksanläggning för framställning av metanol. Det är alltså dessa saker som jag har tagit upp. Utrikesministern måste ju ha ännu bättre kunskaper än jag. Har jag fel eller har jag rätt, och vilka slutsatser drar utrikesministern? Handlar det fortfarande bara om att övervintra eller rör det sig om någonting annat?
Herr talman! Jag måste erkänna att jag har litet svårt att genomskåda utrikesministerns argumentation då det gäller de svenska möjligheterna att genomföra en oljebojkott. Såvitt jag förstår bygger grundtanken på två saker. Först gäller det hänvändelsen till FN:s säkerhetsråd.

Är det en ny svensk utrikesdoktrin att vi kan vidta sanktioner beträffande investeringar och know-how, men inte då det gäller sådant som mera allmänt kan rubriceras som handel — och dit skulle då en oljebojkott höra? Det är i så fall intressant att kunna konstatera detta, men jag har svårt att riktigt förstå vad det är som gör skillnaden så enormt stor mellan en kapitalöverföring och en oljeleverans. Det andra resonemanget går ut på att en handelsbojkott som omfattar bl.a. de skandinaviska länderna och Holland skulle vara verkningslös. Det är klart att jag förstår synpunkten, om man bara ser på den olja som produceras i den länderkretsen. Men nu är det kanske inte detta som är det stora problemet när det gäller försörjningen med olja i Sydafrika. De allra flesta oljeproducerande stater bojkottar ju redan Sydafrika, men på något mirakulöst sätt får Sydafrika i alla fall en mängd olja. Detta beror naturligtvis på att det är mycket svårt att följa oljans väg från källan till konsumenten. Vill man strypa oljetillförseln är det viktigt att man också angriper transportoch handelsleder. Och på det området är ju fler av de här berörda länderna relativt betydelsefulla och har också en rätt stor potentiell betydelse, eftersom det i flera fall är fråga om betydande sjöfartsnationer. Men vi behöver inte förirra oss in i en alltför djup debatt om enskilda länders betydelse för Sydafrikas oljeförsörjning. Jag vill i första rummet ha ett principiellt uttalande från utrikesministern. Skulle det vara tänkbart att Sverige gick med i en oljebojkott som inte var beslutad i FN:s säkerhetsråd, om vi hade anledning att förmoda att den bojkotten kunde få betydelse för situationen i Sydafrika och om det var av vikt att Sverige var med? Att jag frågar det här sista beror på att andra länder har hänvisat till Sverige när det har rests krav på att de skall delta i oljebojkotten. Det kan alltså vara betydelsefullt för andra länders agerande hur Sverige uppträder.
Herr talman! Först till herr Måbrink. Vi har en lag som innebär förbud mot nya investeringar i svenska företag i Sydafrika. Om alltså företag vill engagera sig i militärindustrin eller i militärproduktionen i Sydafrika — och detta förutsätter investeringar — kan alltså Sverige förbjuda de investeringarna liksom vi med hjälp av den lagstiftning som finns kan förbjuda alla nyinvesteringar av svenska företag i Sydafrika över huvud taget. Lagstiftningen medger visserligen dispensmöjligheter, men den tvingar inte regeringen att ge dispens. Till Pär Granstedt skulle jag vilja säga att jag kanske är en aning förvånad över att han inte har klart för sig att det finns en skillnad mellan kapitalöverföring mellan länder och handel. När det gäller handeln har Sverige iklätt sig vissa internationella förpliktelser bl.a. via GATT-stadgan och OECD-regler. Om vi skall kunna delta i en bojkott mot någon stat måste vi bryta mot de utfästelserna. Och vi har sagt att det vill vi inte göra. Vi kan delta i sanktioner bara under förutsättning att säkerhetsrådet har påbjudit dem. Därför försöker vi — där vi tror att vi har möjlighet till framgång att få säkerhetsrådet att fatta sådana beslut. Vad det gäller kapitalöverföringar däremot finns inga motsvarande internationella bindningar, och därför har vi kunnat anta den ensidiga svenska lagstiftningen, som innebär förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Vad slutligen gäller oljan har jag sagt att det — även om vi skulle acceptera att bryta mot de internationella regler som vi har sagt oss vilja följa på handelns område — skulle förefalla aningen besynnerligt om vi valde ut just varuområdet olja, där det inte förekommer någon som helst export från Sverige. Det vore en föga heroisk insats att säga att vi skall upphöra med en export som vi aldrig har ägnat oss åt.
Herr talman! Det är riktigt som utrikesministern säger att även investeringar i militära anläggningar eller militär materiel, privatarméer osv. faller under den svenska lagstiftningen när det gäller förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Men det är på det sättet att sekretesskraven i Sydafrikas lagstiftning när det gäller det här området säger att de svenska företagen inte får lämna ut uppgifter. Sådan är den sydafrikanska lagstiftningen, och vad jag förstår tvingas de svenska företagen följa den på detta område. Det är alltså omöjligt, vad jag förstår, för den svenska regeringen att få fram dessa uppgifter i alla fall kan den inte få dem via de svenska företagen. De kommer inte att få lämna ut dem. Då måste man söka andra vägar.
Herr talman! Jag upplever det som om utrikesministern angriper den här frågan litet väl formalistiskt. Nu är det alltså GATT och andra handelsavtal som är ett hinder. Men om vi ansåg att de övriga skälen var tillräckligt starka skulle vi säkert klara av de problem som dessa handelsavtal utgör. Det tror jag inte, och det tror nog inte heller utrikesministern, skulle bereda några större svårigheter. Det kanske kommer protester från Sydafrika men knappast från något annat håll. Vi är helt överens om att betydelsen av en svensk oljebojkott materiellt sett skulle bli mycket blygsam. Det framhöll jag även i mitt första anförande, men jag pekade också på att en svensk medverkan har anförts av andra stater som en förutsättning för att de skulle vidta sådana åtgärder. Sverige har alltså i viss mån nyckeln till en mer omfattande bojkottaktion som kan bli betydelsefull. Med hänsyn till den roll som Sverige traditionellt har spelat när det gällt påtryckningar mot Sydafrika tycker jag att det är tråkigt att andra regeringar skall använda Sverige som argument mot de opinionsgrupper i de egna länderna som vill driva fram hårdare sanktioner mot Sydafrika. Sverige kommer i en tvivelaktig position genom den attityden. Om vi ville skulle vi antagligen kunna lämna ett konkret bidrag till ökade påtryckningar mot Sydafrika. Då borde vi inte gömma oss bakom argument av som jag tycker något formell karaktär. På det sättet hindrar vi oss själva att uträtta något mot Sydafrika.
Herr talman! Den dag som Sverige har nyckeln i sin hand att isolera Sydafrika ekonomiskt tror jag att vi inte en sekund skulle tveka att använda den. Men det har vi inte. Pär Granstedts utgångspunkt är helt fabricerad. Det finns ett intresse hos den holländska regeringen att samarbeta med de nordiska länderna, och vi har svarat positivt och haft samtal med holländarna i New York. Vid dessa har jag sagt att vi är intresserade av att vi, i ett läge där det bedöms som någorlunda rimligt att vi skulle få framgång, gör en gemensam framställning till säkerhetsrådet för att få sanktioner till stånd. Jag är en aning förvånad över att Pär Granstedt betraktar våra förpliktelser mot GATT-stadgan och andra regler som garanterar frihandeln i världen som formalistiska och som någonting som man kan strunta i när det passar en. Det gör inte jag.
Herr talman! Just i det här fallet menar jag att det är formalistiskt att hänvisa till GATT-stadgan som ett hinder. Om man har den politiska viljan att vidta sanktioner mot Sydafrika anser jag att det hindret bör kunna övervinnas. Det var alltså inte fråga om någon generell kommentar om GATT-stadgan.
Herr talman! Ingegerd Troedsson har frågat mig om jag avser att överväga sådan ändring i lagstiftningen att det blir möjligt för kommun att införa vårdnadsbidrag i syfte att ge stödet till barnomsorgen en rättvis utformning. Jag har under hand fått veta att kommunen kommer att överklaga beslutet hos regeringsrätten. Frågan om kommunernas möjligheter att lämna ersättning till föräldrar för vård av barn kommer således att prövas av regeringsrätten. Regeringsrättens prövning bör därför avvaktas.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Som jag anförde i min fråga kan det kommunala stödet till en daghemsplats för de minsta barnen uppgå ända till bortåt 40 000 kr. om året, och för en familjedaghemsplats kan det kommunala bidraget i allmänhet beräknas till ungefär 15 000 kr. Till det kommer betydande statliga bidrag. Man kan ju förstå om många föräldrar upplever detta som orättvist. De som kommer i åtnjutande av kommunal barnomsorg får således inte bara statligt stöd utan också ett betydande kommunalt bidrag till vården av sina barn, medan de som själva ordnar med barntillsynen eller som avstår från förvärvsarbete och därmed också från lön för att sköta barnen inte får ett enda öre. Självklart leder detta till en större efterfrågan på kommunal barnomsorg än vi skulle ha med ett rättvisare system. Man kan därför väl förstå de kommuner som redan har beslutat om eller som överväger vårdnadsbidrag eller vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar. Syftet är i allmänhet trefaldigt: dels vill man ge stödet till barnomsorgen en rättvisare utformning, dels hoppas man på så sätt få ett klarare begrepp om det verkliga behovet av kommunal barntillsyn, dels — och inte minst — vill man i en period av nödvändig åtstramning minska behovet av utbyggnad av de mycket kostnadskrävande barnstugeplatserna för de minsta barnen. Bäst vore naturligtvis — det vill jag gärna understryka — om regering och riksdag kunde införa vårdnadsbidrag eller på annat vis ge familjestödet en rättvisare utformning. Men i avvaktan på detta är osäkerheten om den kommunala kompetensen olycklig. Nu är ju, som statsrådet anför, ännu ingen rättslig prövning genomförd av lagligheten i kommunal vårdnadsersättning och kommunalt vårdnadsbidrag annat än i Västerbottens länsstyrelse, och det beslutet har ju överklagats. Nu menar socialministern i frågesvaret att regeringsrättens beslut bör avvaktas. Jag beklagar naturligtvis att socialministern inte för dagen är beredd att säga mer än detta, och jag avser att återkomma i frågan, om regeringsrättens beslut skulle ge vid handen att kommunala vårdnadsbidrag är olagliga.

Herr talman!

Statistiska centralbyrån har på socialdepartementets uppdrag under våren 1980 genomfört en bred undersökning av hur familjerna i Sverige ordnar sin barnomsorg och vilken efterfrågan som fanns under våren och inför hösten 1980.

Jag bedömer det mot den bakgrunden troligt att riksdagens målsättning för barnomsorgen kan tillgodoses. För skolbarnens del visar jämförelsen att balans mellan tillgång och efterfrågan på platser kan nås redan år 1984. Som förutsättning gäller givetvis att kommunernas utbyggnadsplaner genomförs och att förvärvsfrekvensen inte drastiskt förändras. Jag vill här gärna tillägga till det svar på interpellationen som utdelats att deti tidningarna i dag finns uppgifter som pekar på att kommunerna planerar en minskning av byggandet under år 1981 av daghemsoch fritidshemsplatser. Enligt vad jag i dag på förmiddagen inhämtat från Kommunförbundet, som gjort en rundringning till kommunerna, har en jämförelse gjorts mellan den konsumtionsökning som blev följden av de planer jag tidigare redogjort för och den konsumtionsökning som de nu fastställda budgetförslagen för 1981 innebär. Den minskning som då visar sig motsvarar kostnaderna för ca 4 000-5 000 daghemsplatser och 2 500 fritidshemsplatser. Det är dock inte, med de uppgifter vi har i dag, självklart att dra den slutsatsen att en sådan minskning av ökningen i konsumtionsutrymmet beror enbart på en neddragning av antalet nya platser. Ett ökat kostnadsmedvetande hos kommunerna kan vara en annan och trolig förklaring. Jag vill också i detta sammanhang påpeka att den allmänna ekonomiska utvecklingen naturligtvis är av avgörande betydelse bl.a. för de faktiska möjligheterna att bygga ut kommunernas barnomsorg. Utrymme och riktlinjer för en ökning av den kommunala verksamheten behandlades av riksdagen under våren 1980. Den nyligen publicerade långtidsutredningen redovisar ett avsevärt mycket mer begränsat utrymme för kommunal konsumtionsökning än vad som då kunde förutses. Och det är naturligtvis den som nu till viss del beaktats av kommunerna. Med utgångspunkt i bl.a. långtidsutredningen kommer en samlad bedömning med riktlinjer för de kommunala verksamheternas utveckling att föreläggas riksdagen under våren 1981 efter överläggningar med kommunförbunden. Regeringen och företrädare för kommunerna är överens om att barnomsorgen är ett prioriterat område. Kommunernas utbyggnadsplaner visar också att familjedaghemmens andel av det totala antalet platser i heldagsomsorgen beräknas minska från 40 90 år 1979 till drygt 32 96 år 1984. Byggandet av daghem och fritidshem prioriteras således av kommunerna. Jag vill samtidigt understryka att statistiska centralbyråns undersökning visar att det f. n. finns en otillfredsställd efterfrågan även av nya platser i kommunala familjedaghem och andra former av kommunal barnomsorg. Som svar på Inga Lantz tredje fråga vill jag nämna att jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att förelägga riksdagen den proposition som aviserats med förslag om förenklade statliga regler i barnomsorgen. Bl. a. övervägs sådana ändringar i nuvarande regler att anordnandet av små daghem i bostadsområdena underlättas. Avsikten är att ge kommunerna ökade möjligheter att erbjuda en god barnomsorg.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. I statistiska centralbyråns barnomsorgsundersökning år 1980 framgår det att efterfrågan på barnomsorg är mycket stor. I denna undersökning efterfrågas kommunal barnomsorg av ca 50 96 av förskolebarnen och 30 96 av 7-10-åringarna. För en tid sedan fanns det en annan undersökning, också från SCB, som visade att det 1980 behövs 500 000 daghemsplatser och att det i kommunernas beräkningar skulle behövas 380 000 fritidshemsplatser. Hur man än räknar visar det sig att behovet är jättestort. Det finns i dag plats för 30 26 av förskolebarnen i den kommunala barnomsorgen, och av de 30 procenten får bara 17 96 plats i daghem, trots att de flesta föräldrar efterfrågar just daghem. 70 96 av förskolebarnen står alltså För barnen i skolåldern är situationen ännu värre. Bara 16 90 får plats i den kommunala barnomsorgen och bara 9 96 av dessa i fritidshem. Av den senaste SCB-undersökningen framgår det klart att utbyggnadstakten inte följer efterfrågan och behovet. Egentligen tycker jag att sådana här undersökningar inte borde behövas. Men så länge man envisas med att bygga ut barnomsorgen inte efter barnens behov av omsorg utan efter barnens föräldrars behov i form av deras s.k. förvärvsfrekvens, så länge fyller sådana här rapporter en funktion. I dag får alltså bara 17 96 av barnen plats på daghem och 9 96 plats på fritidshem. Det lär fortfarande finnas kommuner som inte har ett enda daghem, och i många kommuner saknas det avdelningar för småbarn. Det fattas fritidshem i en del kommuner, och för en tid sedan fattades det fritidshem i inte mindre än en tredjedel av kommunerna. Kommunerna är i dag skyldiga att upprätta s.k. barnomsorgsplaner, men man är inte skyldig att bygga daghem, eftersom det inte finns någon lagstiftning på det här området. Det finns särskilda modeller för hur man upprättar de här planerna. I Huddinge kommun, där jag haft tillfälle att vara medi detta arbete under de år denna skyldighet funnits för kommunerna, har man börjat med en spalt där antalet barn finns, och därefter kommer en ny spalt där det står hur stor procent av barnens föräldrar som förvärvsarbetar samt en spalt som upptar antalet barn med särskilda behov. Sedan redovisas hur många som får plats, därefter kommer den s.k. behovsnivån och sist den s.k. servicenivån. Under hela det här spaltarbetet med barnomsorgsplanen sker det en uttunning. Först tar man den lägsta anständiga siffra man kan ange för att beräkna den s.k. förvärvsfrekvensen. I Huddinge beräknar man i årets plan den här förvärvsfrekvensen till 60 96, trots att den ligger på 70 90 genomsnittligt för riket för kvinnor med barn i dessa åldrar. Och i Huddinge ligger denna siffra högre än genomsnittet, för förvärvsfrekvensen är erfarenhetsmässigt större i denna typ av kommuner än i andra. Sedan beräknar man antalet barn med behov av särskilt stöd till 10 96, trots att grannkommunerna redovisar procenttal som ligger mellan 25 och 40. Det sker med andra ord en kraftig uttunning av beräkningarna till dess man kommer fram till den s.k. behovsnivån. Behovsnivå är inte alls detsamma som servicenivå. När man har tagit hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och de praktiska förutsättningar som finns, bestämmer man var man skall hamna då det gäller servicenivå. Jag vill, för att visa hur det kan skifta, ta ett exempel från Huddinges plan som skall antas på måndag kväll i fullmäktige i Huddinge. För fritidshemsbarnen har man kommit fram till en behovsnivå på 76 90 1985, men servicenivån skall samma år vara 58 90. Det är alltså ett glapp på närmare 20 26 mellan behovsnivå och servicenivå. Herr talman! När riksdagen 1976 anslöt sig till regeringens överenskommelse med Kommunförbundet om att bygga 100 000 platser i daghem och 50 000 platser i fritidshem fram till 1981, så var det bara vpk som hade en annan mening. Vi menade att den överenskomna utbyggnadstakten var alldeles för låg för att man inom rimlig tid skulle uppnå en acceptabel utbyggnadsnivå. Vårt krav var i stället att man under perioden skulle åstadkomma en successiv höjning av utbyggnadstakten, så att 250 000 platser skulle vara klara 1981. Anledningen till att man successivt ville höja utbyggnadstakten var att man skulle hinna med att öka antalet förskollärare och fritidspedagoger. I dag är läget sådant att man inte ens kommer att uppfylla den här målsättningen som fastställdes 1976. Vi menar att utbyggnadstakten måste höjas och att kommunerna måste åläggas att åtminstone följa den av riksdagen fastställda planen. Vi anser att planeringen skall vara inriktad på att inom en tioårsperiod kunna erbjuda alla barn i aktuella åldrar en plats i samhällets barnomsorg. Kommunerna måste ges ekonomiska möjligheter att klara av en fortsatt och mer intensifierad utbyggnad av barnomsorgen. Av SCB:s undersökning framgår att kommunerna hade lika många eller fler platser i familjedaghem än i daghem — detta trots att föräldrarna i första hand efterfrågar platser i daghem och fritidshem. Jag kan nämna att i Huddinge kommun planerar den borgerliga majoriteten att bygga ut fritidshemmen att täcka 40 96 av det totala platsantalet, alltså nära hälften, trots att föräldrarna inte vill ha den formen av tillsyn. Över huvud taget tycker jag att det i debatten om barnomsorgen märks en tendens att privatisera barnomsorgen. Olika lösningar med s.k. alternativa barnomsorgsformer — trefamiljssystem t.ex. — diskuteras ute i kommunerna. Tankar på överinskrivning gör sig åter gällande. Det finns också tendenser att lösa den stora kvantitativa efterfrågan på barnomsorg genom att kvalitativt ytterligare försämra barnomsorgen. Det är fel och djupt oroande inför framtiden. I stället bör den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden ske parallellt. I svaret som jag fått uttalas ingen oro inför framtiden — vare sig för den kvantitativa eller för den kvalitativa utbyggnaden. Det sägs att 1976 års målsättning var att alla barn med förvärvsarbetande föräldrar och barn med särskilt behov av stöd skulle få plats senast 1986. Hur skall det gå till? Det dröjer ju bara fem år innan vi är där. Karin Söder bedömer det i svaret som troligt att man skall kunna uppnå detta mål. Men hittills har kommunerna inte klarat av barnomsorgen. Vilka garantier finns det då för framtiden, speciellt med tanke på de många kommuner som har dålig ekonomi? Regeringens sparplan betyder ju ytterligare ekonomiska försämringar för kommunerna. För skolbarnen kommer det att vara full behovstäckning 1984, säger Karin Söder. Men det beror verkligen på hur man räknar. Här finns ett mycket stort dolt behov av platser. Föräldrarna efterfrågar inte barnomsorg för sina skolbarn, av olika orsaker. Man vet att det är hart när omöjligt att få någon plats. Utbyggnaden av fritidshem har eftersatts ännu mer än utbyggnaden av daghem. Därför ställer man sig inte i kö, och man kommer inte in i någon statistik. Avgifterna i många kommuner är också väldigt höga. Det ligger, menar jag, ett stort ansvar bl.a. på Karin Söder när det gäller att klargöra hur viktigt det är hur skolbarn får social omvårdnad i en trygg miljö när deras föräldrar arbetar. Karin Söder påpekar att den allmänna ekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för de faktiska möjligheterna för kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Det är verkligen att slå huvudet på spiken. Långtidsutredningen anser att utrymmet för kommunal verksamhet är avsevärt mer begränsat än vad man kunnat förutse. Hur skall då löftena kunna infrias? Inte minst de rapporter vi har fått i dag är oroande på den här punkten. I en rapport från den s.k. planeringsgruppen för barnomsorg visar det sig att det finns fler orsaker till att kommunerna inte bygger ut barnomsorgen i snabbare takt. Fyra av fem kommuner säger att det är av ekonomiska skäl. Kommunerna har inte råd att bygga. Ungefär hälften av kommunerna sade att det var driftkostnaderna som var svårast, medan en fjärdedel av kommunerna ansåg att investeringskostnaderna var värst. Många kommuner hade svårt att skaffa mark. Det gällde förstås i första hand storstadskommunerna. Denna rapport kom 1979, och siffrorna är väl två eller två och ett halvt år gamla. Förmodligen har det ekonomiska läget ytterligare förvärrats ute i kommunerna, likaså tillgången på markutrymme. Alla tillgängliga data och alla erfarenheter hittills visar att vpk har haft och har rätt i sina krav när det gäller hur man skall kunna garantera en utbyggnad som motsvarar ett verkligt behov. Vpk har sagt att det behövs en lagstiftning för att trygga barnens rätt till bra daghemsplatser och fritidshemsplatser. Vi har sagt att kommunerna vid all stadsplaneläggning måste reservera mark för barnomsorgen, för annars finns det ingen mark senare. Vi har sagt att kommunerna måste få full kostnadstäckning för att bygga bort daghemsbristen, för annars har kommunerna inte råd. Nu står vi inför ett stort behov av utbyggnad utan att vare sig de praktiska eller de teoretiska förutsättningarna finns för att inom rimlig framtid tillgodose barnens behov av en bra barnomsorg, i varje fall att döma av regeringens passiva ointresse för barnomsorgen, som man kan läsa ut av det svar som jag har fått i dag av Karin Söder. Till frågan om familjedaghemmens andel säger Karin Söder att familjedaghemmen kommer att minska i antal. Men det kan jag inte utläsa i SCB:s undersökning, och inte heller de erfarenheter jag har från olika kommuner tyder på detta. När det gäller frågan om kvalitet hänvisar Karin Söder till en proposition som skall komma. Jag förmodar att det är den som skulle komma den 20 november och som jag har läst om i propositionsförteckningen. ”Förenklade statliga regler” skall det bli, står det. Det låter ju trevligt, men vad betyder det? Förmodligen betyder det kraftig kvalitetsförsämring, tvärtemot vad den borgerliga regeringen lovade då man sade att statliga garantinormer, miniminormer, skulle utarbetas för bl.a. gruppstorlek och personaltäthet. Det är ett gammalt löfte som ni avgivit här i riksdagen, bl.a. tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna. förmodar att propositionen tyvärr kommer att bygga på, tas också den enda norm som finns i dag, nämligen ytnormen, bort. Det hela blir bara lösa rekommendationer. ”God barnomsorg”, säger Karin Söder. Jag tycker man kan förstå vad resultatet blir ute i kommunerna, om man slipper tvingande miniminormer. Fattiga kommuner kommer inte att anse sig ha råd med bra kvalitet i form av bl.a. mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Sådana tendenser kan vi redan avläsa ute i kommunerna. Vi kan se hur man börjar tumma på båda dessa kvalitetskrav. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är mycket oroad för barnomsorgen. Ännu mer oroad blir jag, när jag läser Karin Söders svar. Hon inser nämligen inte de faror som hotar barnomsorgen både kvantitativt och kvalitativt. Karin Söder viftar bort de åtgärder som skulle kunna garantera en bra barnomsorg. Det tycker jag är förfärande.

Herr talman! När riksdagen 1976 fattade beslutet om att barnomsorgen under en tioårsperiod skulle byggas ut till full behovstäckning och att vi som ett första steg på det arbetet under de första fem åren skulle bygga 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser, stöddes det av en bred majoritet i riksdagen. Centern och folkpartiet anslöt sig ju till den socialdemokratiska regeringens förslag. Dessutom hade vi som bakgrund den överenskommelse som hade slutits mellan regeringen och Kommunförbundet. Vi var glada över den här breda uppslutningen. Vi upplevde den som en garanti för att detta viktiga reformarbete praktiskt skulle kunna genomföras. Vi anser att alla som deltog i beslutet har ett ansvar i första hand gentemot barnen och föräldrarna för att klara detta. Men det är klart att vi i samband med regeringsskiftet blev oroliga för hur det skulle gå med barnomsorgen. Det blev vi därför att vi förutsåg vilket inflytande moderaterna skulle få och kände till deras motstånd mot barnomsorgen. Vi var oroliga för att centern och folkpartiet skulle byta sida och i regeringen bete sig som de har gjort ute i kommunerna, nämligen intimt samarbeta med moderaterna. Det visade sig också snart att vår oro var berättigad. Alla de åtgärder som skulle ha behövt vidtas för att trygga barnomsorgsutbyggnaden uteblev, trots de rapporter som snabbt kom om att kommunernas utbyggnadsplaner inte var tillräckliga. Alla de förslag som vi lade fram om åtgärder för att påverka situationen — alltifrån ökade statsbidrag för att stimulera kommunerna till krav på en plan för utbyggnad — avvisades också. För egen del har regeringen underlåtit att agera i praktisk handling. Vackra ord har man kostat på sig men inte handling. Tvärtom har vi fått en rad nedslående besked om åtgärder som borde ha vidtagits men som har uteblivit. Vi hart.ex. fått veta att det inte skall bli någon ny överenskommelse med Kommunförbundet. Den sedan länge utlovade propositionen om barnomsorgen, som också Inga Lantz nämnde, har uteblivit. Ingen kan ge besked om när den skall komma. Det kunde inte socialministern heller — jag hoppas hon kommer att göra det. Det går ju envisa rykten om att förseningen beror på att också detta är en fråga som regeringen grälar om i långbänken. Den här förseningen har i sin tur lett till att riksdagsarbetet kraftigt försenats. Det finns bl.a. ett femtontal motioner som väntar på behandling i samband med propositionen. Bland dem finns vår partimotion med krav på en plan för barnomsorgsutbyggnaden. Det är naturligtvis mycket allvarligt att regeringen i denna mycket svåra situation dels själv underlåter att handla, dels försvårar för riksdagen att handla. Jag kan inte tolka det material som har presenterats under det här året på det lättsinniga sätt som socialministern gör i sitt interpellationssvar, och det tror jag inte heller att så många andra kan göra. Det finns ingen möjlighet att på grundval av det materialet påstå att riksdagsbeslutet skall kunna fullföljas. Det finns heller ingen möjlighet att vifta bort som något betydelselöst att i dag 200 000 barn saknar den trygga omsorg de behöver. På grund av de faktiska förseningar som ägt rum i kommunernas planering de senaste åren kommer den planerade utbyggnaden av barnomsorgen enligt beräkningar som har gjorts i själva verket inte att kunna fullföljas förrän omkring år 2000. Det besked som kommit i dag innebär faktiskt att kommunerna nu har skurit ned den planerade ökningen med en fjärdedel. Om det inte är 5 000 daghemsplatser och 2 500 fritidshemsplatser som man har skurit ned, så måste det vara kvaliteten man har dragit ned på. Vad skulle det annars vara? Jag måste fråga socialministern om hon verkligen tycker att detta är någonting som man inte behöver bry sig om, t.o.m. något man kan lovprisa som ökat kostnadsmedvetande? Är detta något som tyder på att kommunerna prioriterar barnomsorgsutbyggnaden i det svåra ekonomiska läget? Vi tycker, herr talman, att de borgerliga regeringarna har visat en upprörande brist på ansvar i den här frågan. Men det är ännu inte för sent att ändra sig. Därför vill jag avslutningsvis ställa några frågor till socialministern: Känner ni er ännu bundna av och medansvariga för 1976 års beslut och vad som står i regeringsdeklarationen? Är ni beredda att ompröva beslutet att inte sluta någon överenskommelse med Kommunförbundet? Är ni beredda att ansluta er till vårt förslag att utarbeta en plan för barnomsorgsutbyggnaden och redovisa den för riksdagen? Jag vill i det sammanhanget, herr talman, säga att de uttalanden som finns i interpellationssvaret om att en eventuell sådan plan skulle grunda sig på de principer som finns redovisade i långtidsutredningen är ytterligt skrämmande.